Herr talman! Det har nu gått ganska precis halva tiden av en mandatperiod med socialdemokratisk minoritetsregering. Socialdemokraterna spekulerar redan nu i ett valnederlag efter misslyckanden på en rad centrala politiska områden. På annat sätt kan man inte tolka det sökande som socialdemokratin redan inlett i hopp om att finna en partner till stöd efter nästa val. Familjedebatten har stått i förgrunden i diskussionen de senaste veckorna, och detta inte utan orsak. Vi vet nu att barnfamiljerna — framför allt de med flera barn — har kommit att höra till de ekonomiskt svaga grupperna, även om de nominellt har ganska höga inkomster. Men i fokuseringen på familjepolitiken får vi inte glömma bort att sysselsättningssituationen är en del av bakgrunden till många familjers prekära situation. Vi får inte bli så avtrubbade av de alltjämt växande arbetslöshetssiffrorna att vi vänjer oss vid en hög arbetslöshet. Mellan åren 1970 och 1983 har arbetslösheten hela tiden successivt ökat, så att den har mer än fördubblats, nästan tredubblats, från 59000 år 1970 till 151 000 år 1983. Därtill bör man lägga ett lika stort antal partiellt arbetslösa, ytterligare drygt 60000 latent arbetslösa och 120000 i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Bland dessa mer än 300000 människor finns också barnfamiljer och inte minst många ungdomar som borde få sin chans att bilda familj. Det håller på att bli en allt större klyfta mellan de socialdemokratiska vallöftena och den verklighet vi nu kan registrera. Sysselsättningsfrågorna har, det skall erkännas, stått i centrum för socialdemokratins intresse. Men nu måste konstateras att svensk socialdemokrati i modern tid aldrig varit så långt ifrån den fulla sysselsättningen som i dessa dagar. Den arbetslöshet vi hade då den socialdemokratiska regeringen tillträdde var visserligen internationellt sett utomordentligt låg, men enligt svenska mått nog så hög. Socialdemokraterna sade att de i regeringsställning mycket snabbt skulle minska arbetslösheten. Det var budskapet från socialdemokraterna i opposition och i valrörelsen. Nu vet vi bättre. Socialdemokratisk sysselsättningspolitik har lett till nya rekord i arbetslöshet. Det var främst på två vägar man skulle nå sina sysselsättningsfrämjande mål. Den ena var att öka bostadsbyggandet. Hur gick det? Ja, låt oss höra vad Byggnadsarbetareförbundets ordförande Bertil Winberg säger vid sin senaste krönika: ”För någon dag sedan fick vi siffran över antalet arbetslösa förbundskamrater i december. 13600 eller 12,3 20 går arbetslösa. Aldrig tidigare i modern tid har så många varit utan arbete. Nybyggandet av bostäder fortsätter att minska från 38000-39000 lägenheter till ca 30 000 under 1984 och det finns inga säkra tecken på andra aktiviteter som på allvar kan mildra den nedgången.” Detta är resultatet efter socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik på byggområdet! Den andra väg som skulle öka sysselsättningen och minska arbetslösheten var att satsa på den offentliga sektorn. Hur står det då till med den? I det socialdemokratiska huvudorganet Stockholms-Tidningen stod det att läsa för ett par dagar sedan: ”Arbetslösheten bland kommunalarbetarförbundets medlemmar är mer än 7000 högre i januari i år än samma månad i fjol. Därmed slår arbetslösheten bland medlemmarna i detta LO-förbund rekord.” Därmed har ännu en pratbubbla eller, om man så vill, ballong spruckit. Efter regeringsskiftet på hösten 1982 talade företrädare för regeringen mycket storordigt om att reformarbetet skulle återupptas, och sedermera har man talat om att man skall gå från ”kontantlinjen” till ”arbetslinjen”. Nu har det blivit tvärtom, konstaterar LO-tidningen och ställer frågan, hur regeringen har råd med denna hopplösa slösaktighet. Sett i det perspektivet är det att beklaga att socialdemokraterna och arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon ändrade i de direktiv som från dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson hade getts till den parlamentariska AMS-utredningen. Där hade man bl.a. i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan och försöka hitta nya vägar för att framgångsrikt bekämpa arbetslösheten och främja sysselsättningen. Men se, det fick man inte göra. De frågor som nu inställer sig är: Vad är det för Columbi ägg som regeringen tror sig ha funnit? Vilka lösningar är det som arbetsmarknadsministern tror sig sitta inne med, eftersom man har förhindrat ett sådant fullödigt och nödvändigt arbete inom utredningen? Ja, läser vi i budgetpropositionen, hittar vi inte ens försök till framförhållning. Det är ett traditionellt tänkande och en ganska defensiv hållning till de svåra problem som det här rör sig om. Nu börjar ropen utifrån kommuner, från fackliga organisationer och från många arbetsgivare att bli både höga och tydliga. De problem som vi har på arbetsmarknaden i Sverige är förvisso stora, och det blir ett tungt arbete att bemästra dem. Därför måste vi vara öppna för möjligheterna att finna nya vägar, inte för att rasera en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men jag tror att vi måste lära oss att inse att arbetsmarknadspolitiken har sina begränsningar och, som det ofta sagts i debatten, att den aldrig kan bli annat än ett komplement. Den kan aldrig ersätta en sund näringspolitik och en stabil samhällsekonomi, som är grunden för en väl fungerande arbetsmarknad. Därför borde vi vara öppna för nytänkande. De 15 å 20 miljarder kronor som går till vårt arbetsmarknadsverk är ändå pengar av den storleksordningen att vi måste fundera över nya vägar och nya möjligheter. När jag i dag i en tidningsrubrik läste ”Nya grepp i kampen mot arbetslösheten”, blev jag självfallet mycket intresserad. Vad handlade det om? Jo, Norrköpings kommun har begärt hos regeringen att själv få disponera statliga bidrag på ca 165 milj.kr. Det är de pengar som betalas ut varje år till kommunen för sysselsättningsskapande åtgärder och direkt kontantstöd till de arbetslösa. Kommunen vill gå fram på nya vägar för att tackla arbetslösheten. De gamla är förlegade, säger man i Norrköping. Men för att kunna göra detta vill man få disponera det som kommunalrådet i Norrköping kallar ”det passiva arbetslöshetsunderstödet”. Arbetsmarknadsstyrelsen har nu beslutat om förändringar i förmedlingsarbetet. Det gäller bl.a. förenkling av regler för kontant arbetsmarknadsstöd och beredskapsarbeten och delegering av rätten att besluta om beredskapsarbeten. Allt detta är gott och väl och ett steg i rätt riktning. Norrköpings initiativ pekar på att det vore värt att pröva en längre gående decentralisering. Vinsterna skulle bl.a. kunna ge en möjlighet att omfördela resurser från den centrala administrationen i AMS ut till arbetsförmedlingarna. ”Vad rätt Du tänkt —-—— kan ej av tiden härjas”, skrev Viktor Rydberg en gång. Men sanningen är att det kan ”härjas” av byråkratin. Ett kommunalråd i en annan kommun har enligt tidningsuppgifter skrivit till civilministern och klagat över reglerna för statsbidrag till ungdomslagen. Han kallar dem ett administrativt missfoster som kan göra även en härdad byråkrat förtvivlad. Jag tror det vore bra att läsa in till protokollet ett exempel han ger på den kanslisvenska av i dag som en av reglerna när det gäller ungdomslagen har inspirerat till. ”En ungdom som anvisas i ungdomslag på något av ovan nämnda sätt har rätt till ersättning med 100 kronor per dag från anvisningstillfället, fram till den dag man hittat lämpligt arbete. Från anvisningstillfället till den dag de faktiskt börjar arbeta skall de anses anställda, men de 100 kronor per dag de får är ej ersättning för utfört arbete, och skall ej ingå i underlaget för lagstadgade arbetsgivaravgifter men väl för avtalsenliga arbetsgivaravgifter.” Fru statsråd! Plats för språkvård inom statsförvaltningen! Med Norrköpingsförslaget skulle det kanske bli enklare och smidigare, men helt säkert är det inte. Det finns byråkrati och kanslisvenska i kommunerna också. Herr talman! Vi är naturligtvis alla mycket intresserade av att se hur systemet med ungdomslag kommer att fungera. Riksdagen har begärt en utvärdering, och vi har från folkpartiets sida begärt att i den utvärderingen också skall ges besked om i vilken utsträckning ungdomarna i arbetslagen har anvisats reguljärt arbete och vad som har hänt med dem som fyller 20 år. Vi har uttryckt våra farhågor för den ”inlåsning” i den offentliga sektorn som ungdomslagen kan komma att leda till. Det är angeläget att få veta vad som händer med ungdomarna i ungdomslagen. Det kan finnas anledning att instämma i det tack som arbetsmarknadsministern riktat till den grupp som nu har haft att hantera verksamheten i inledningsskedet. Däremot tror jag att det är för tidigt att tacka regeringen. Frågan om ungdomslagen i det korta perspektivet får vi tillfälle att diskutera här i kammaren om några veckor med anledning av de interpellationer som framställdes i förra veckan, och jag har förhoppningen att arbetsmarknadsministern under denna tid har chans att justera eventuella oklarheter och missförstånd som kan råda. Jag ser fram emot en positiv redovisning från arbetsmarknadsministern i den interpellationsdebatten. Slutligen, herr talman! Regeringen har inte kunnat infria sina löften från valrörelsen, och budgetpropositionen är ett dokument över att man inte klarar en politik som håller nere arbetslösheten. Vad värre är: Budgetpropositionen ger inget besked om hur regeringen har tänkt sig klara en hög och god sysselsättning i framtiden. Därför är det både förpliktande och uppfordrande att vi här i riksdagen under behandlingen av regeringens förslag försöker åstadkomma de förbättringar som krävs.

Herr talman! Att arbetslösheten i landet är hög är inget nytt. Vårt land har under de senaste åren haft en permanent massarbetslöshet, en arbetslöshet som drabbat bl.a. ungdomen mycket hårt och som lett till att många människor slagits ut både från arbetsmarknaden och socialt. Vid årets slut var 147 000 människor öppet arbetslösa, och många tusen var föremål för, som det heter, arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det finns olika sätt att redovisa arbetslösheten eller, med andra ord, vilka man anser är utan arbete. Om detta hade vi i veckan en debatt mellan arbetsmarknadsministern och Carl-Henrik Hermansson. Jag tänker inte närmare beröra den debatten. Intresserade kan ju ta del av protokollet. Men jag vill understryka vad som där sades, nämligen att det procenttal, 3,5 26, som brukar användas inte ger en rättvis bild. Man måste nog ge landshövding Hagnell rätt, när han anser att det totala antalet arbetslösa uppgår till närmare 800000, vilket skulle motsvara 17-18 96 av antalet arbetsföra personer. Regeringen räknar med en viss ökning av sysselsättningen, och det skulle innebära en lägre arbetslöshet framöver. Nu motsägs detta i andra bedömningar. Företagen räknar med en ytterligare nedgång i sysselsättning en under första halvåret 1984, och inom fackföreningsrörelsen finns en stark oro för den nuvarande utvecklingen. Oavsett hur man räknar, hur man använder siffror och statistik om ett förhållande som råder på arbetsmarknaden, avspeglas inte den situation som olika grupper av människor befinner sig i samt de problem som dessa människor har att brottas med. Vi har också de regionala skillnaderna, som man visserligen får fram genom de länsvisa rapporterna men som slutligen hamnar i redovisningen för hela landet. Självfallet är arbetslöshetens gissel lika hårt och kännbart, oavsett var man borilandet. Därom behöver vi väl inte tvista. Men man kommer ju inte ifrån att vissa regioner drabbas hårdare, att arbetslösheten hotar bygders fortbestånd genom den allmänna servicens försämring och genom en avsaknad av medvetna åtgärder. Som exempel på särskilt drabbade kommuner kan nämnas inlandskommunerna i Norrland. Min egen hemkommun Dorotea har under de senaste åren stadigt legat på en öppen arbetslöshet på 9-10 26. Då ställer man frågan: Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att förändra den situationen? Kommer regeringen även fortsättningsvis att hänvisa till devalveringen, till högre vinster för främst exportföretagen, till återhållsamhet i lönekraven — till att detta skall förbättra situationen och ge människor i dessa regioner ett arbete? Skall regeringens politik även i fortsättningen bygga på en obegränsad tro på marknadskrafternas förmåga att lösa problemen, eller överväger regeringen någon form av ingripande eller försök till styrning och påverkan av en utveckling som har lett till att arbetslösheten bara blivit större? Bland de arbetslösa finns grupper som har det särskilt svårt. De handikappades situation på arbetsmarknaden blir allt svårare. Många gånger kan det vara så att de handikappade haft ett jobb och där blivit handikappade på grund av den teknik som använts och den arbetsmiljö som de tvingats arbeta i. Dessa människor gör en bitter erfarenhet av det svenska välfärdssamhället den dag de hänvisas till passivitet, sociala bidrag och förtidspensionering. Man har många gånger, inte minst från regeringshåll, betygat viljan om att slå vakt och värna om dem som har det sämst ställt i samhället. Sådana intentioner måste i allra högsta grad gälla den här gruppen och resultera i konkreta handlingar. Men så är ju inte fallet. Regeringen föreslår en begränsning t.ex. av antalet lönebidragsanställda. Situationen för de lokala rehabgrupperna är också skrämmande. En sådan grupp skriver i ett brev att vi alltmer diskuterar pensionering i fall där betydande restkrafter finns kvar hos patienterna och att man i ett gynnsammare arbetsmarknadsläge mycket väl skulle kunna tänka sig en fortsättning av arbete i någon form. Det är ju högst otillfredsställande att människor pensioneras på grund av brist på arbete. Men detta är en bister realitet. Det tar bort yrkesrollen från människor och deras skaparlust, och en del av deras livsglädje. Rehabgrupperna kommer på det sättet att bli ett organ för pensionering av människor, vilket knappast kan stämma med namnet. Jag har velat nämna de här problemen — att det bland de arbetslösa finns grupper som har det särskilt svårt — och där får man inte tveka med att vidta åtgärder. Herr talman! Under det senaste decenniet har den offentliga sektorn och dess utformning diskuterats och ifrågasatts. De borgerliga regeringarna utmålade den offentliga sektorns tillväxt som en av de viktigaste orsakerna till att landets ekonomi haltade. Man lade fram rader av s.k. sparprogram som angrep viktiga delar av den offentliga sektorn. Detta kritiserades hårt av socialdemokraterna inför valet 1982. Man sade sig vilja sätta stopp för den borgerliga svångremspolitiken och ersätta svångrem med svängrum. Men vad har hänt! Ja, den socialdemokratiska regeringen satt inte många dagar innan den visade sig vara anhängare av samma ekonomiska synsätt som de borgerliga regeringarna. Senare har preciseringar gjorts, där man säger sig inte ha råd med en utbyggnad av den offentliga sektorn förrän den ”konkurrensutsatta” sektorn har utvecklats. Man ser alltså den offentliga sektorns åtaganden som en kostnad och inte som ett verktyg att förändra och utveckla samhället. Vi anser att den offentliga sektorns socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar bör byggas ut och att en sådan utbyggnad är ett medel att minska arbetslösheten och på sikt rätta till den svenska ekonomin så långt nu detta är möjligt med nuvarande maktoch ägarförhållanden. När man i dag diskuterar arbetslösheten och de åtgärder som vidtas talas det ofta om arbete eller utbildning. Det finns ju människor som vandrat mellan olika utbildningsställen. När man har fått en utbildning i ett yrke finns det inget arbete, och då erbjuds man en annan utbildning, osv. Det finns alltså människor som har utbildats i en mängd olika yrken men som fortfarande inte har fått ett arbete, bortsett från vissa kortvariga AMS-arbeten. Valet skall väl inte stå mellan arbete och utbildning, utan det måste handla om en utbildning för ett arbete. Det senare ställer ett högre krav på arbetsmarknadsutbildningens organisation och inriktning än vad som i dag är fallet. Sammanfattningsvis menar vi att en rad förändringar i arbetsmarknadspolitiken måste genomföras. Arbetsmarknadspolitiken måste knytas till en ny industripolitik och till utbyggnaden inom den offentliga sektorn. Den måste aktivt utveckla människors kompetens inför det nya industrisamhället i stället för att som nu alltför mycket tjänstgöra som förvaringsplats för växande kategorier människor, vilka den kommersiella ekonomin utdömt som överflödiga. Avslutningsvis vill jag, herr talman, sätta punkt för den allmänpolitiska debattens första dag med att tacka arbetsmarknadsministern för närvaro till slutet av dagens debatt.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig varför jag — med Wittboms tolkning — frångått höstens överenskommelse i riksdagen om en utbyggnad av den gymnasiala lärlingsutbildningen redan under innevarande budgetår. Vid flera tillfällen i riksdagen har jag framhållit att lärlingsutbildningen är ett värdefullt komplement till annan yrkesutbildning. Jag vill också erinra om att jag i den s.k. sysselsättningspropositionen aviserade en ökning av den gymnasiala lärlingsutbildningen redan under hösten med 2 000 platser utöver de 7500 platser som angavs i budgetpropositionen 1983. Riksdagen biföll vidare ett förslag i sysselsättningspropositionen om en stimulans till kommuner och näringsliv i form av ett särskilt bidrag på 5000 kr. per nyinrättad lärlingsplats under återstoden av detta budgetår. Skolöverstyrelsen rapporterade nyligen att det i början av detta läsår fanns 3872 elever i den gymnasiala lärlingsutbildningen, varav 1747 i grundutbildning och 2125 i färdigutbildning. Det finns alltså fortfarande en mycket god marginal outnyttjade platser. Det som i första hand nu bör göras för att öka antalet elever i lärlingsutbildning är enligt min mening att utnyttja de platser som medel finns anvisade för. Jag föreslår i årets budgetproposition att den gymnasiala lärlingsutbildningen skall bli reguljär och att statsbidrag skall utgå endast för den tvååriga grundutbildningen, inte som nu för både grundoch färdigutbildning. Som jag redovisat omfattar grundutbildningen i dag mindre än hälften av det totala antalet platser i lärlingsutbildningen. Mitt förslag i budgetpropositionen innebär således i praktiken en ökning av den grundläggande lärlingsutbildningen.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag måste tyvärr konstatera att utbildningsministern i sitt svar bara ägnar sig åt att berätta vad vi redan kände till när överenskommelsen om ungdomslagen träffades. Kravet på en utbyggd lärlingsutbildning var en väsentlig del i sammanhanget. Utbildningsministern hänvisar till min tolkning. Jag vill från början göra klart att den tolkning som socialdemokrater, moderater, centerpartister och folkpartister gjorde när överenskommelsen träffades är den som gäller i den här frågan. Den tolkningen är glasklar. I utskottsbetänkandet talades om en utbyggd lärlingsutbildning redan under våren 1984: Jag har utomordentligt svårt att förstå hur arbetsmarknadsministern och utbildningsministern i någon salig förening har lyckats få det här till en minskning av antalet platser. Vad som hade varit rimligt att göra enligt min uppfattning hade varit att våren 1984 se till att man tar bort de hinder som gör det svårt för företagen att utnyttja lärlingsutbildningen, att bredda den utöver de spretiga yrkesområdén som utbildningsministern ibland talar om och 'att under hösten 1984 genomföra den utbyggnad som 95 90 av riksdagsledamöterna ställde sig bakom i överenskommelsen. Lärlingsutbildningen är en av de mest effektiva och praktiska yrkesutbildningsformer vi har. Det visar alla erfarenheter både här i Sverige och utomlands. 95 av 100 lärlingar får arbete efter genomgången lärlingsutbildning. Det är därför viktigt att vi fortsätter att bygga ut denna utbildning också utöver de spretiga yrkesområdena. Vi blev bekymrade när vi tog del av budgetpropositionens förslag i denna del. Då började vi fatta misstankar. Vi ansåg det värt att undersöka huruvida regeringen hade för åvsikt att hålla överenskommelsen. Vi har nui efterhand, sedan den här frågan ställdes, tyvärr kommit fram till att det verkar som om regeringen inte ens från början haft någon avsikt att förverkliga överenskommelsen. Vi tycker att det är utomordentligt beklagligt. Jag tror att den enda chans utbildningsministern har, som regeringens företrädare i denna fråga, att klara sig med' hedern i behåll är att försöka bevisa för riksdagen och för svenska folket att 5 915 intagningsplatser för lärlingar är fler än 6 500 — de 6 500 vi kände till. Barå för att klarlägga att det inte finns information i denna fråga som vi inte känner till, vill jag fråga utbildningsministern: Kommer riksdagen, i enlighet med överenskommelsen, att föreläggas förslag under våren om utbyggd lärlingsutbildning? Är utbildningsministern beredd att stödja det förslag om direkt utbyggd lärlingsutbildning som moderata samlingspartiet har lagt på riksdagens bord?

Herr talman!

Men vad man då skall göra är i första hand att arbeta med denna fråga — att fylla glappet. Att föreslå riksdagen att göra ett påslag beträffande antalet platser hjälper inte på något sätt. Bengt Wittbom säger vidare att detta är en så bra utbildningsform, eftersom 95-100 26 av ungdomarna får fast anställning. Tacka för det! Det speciella med lärlingsutbildningen är ju just att det här föreligger ett anställningsförhållande. Det är alltså inte alls konstigt att ungdomarna får ett fast arbete. Däremot ber jag att få erinra om att moderaternas förslag inte innebär att det skall föreligga något fast anställningsförhållande. Då kanske situationen skulle komma att bli en helt annan. Jag är mycket intresserad av vad som kommer att ske med lärlingsutbildningen under den här våren, eftersom vi gjorde ett extra påslag i höstas. Jag tänker följa utvecklingen mycket noga. Jag har redan inlett överläggningar med arbetsmarknadens parter och med företrädare för sÖ och kommunerna för att se vad som ytteriigare kan göras.

Herr talman! Jag tror att utbildningsministern läst på moderaternas utbildningsmotion lika dåligt som riksdagens överenskommelse om ungdomslag. Det är de facto en av poängerna i vårt förslag till lärlingsutbildning att lärlingarna skall vara anställda. Detta var en parentes. Så tillbaka till dagens fråga. Självfallet kan det föreligga praktiska svårigheter att fylla de platser som finns. För det första måste utbildningsministerns eget, utomordentligt ljumma intresse för lärlingsutbildningen slå igenom. De företag som kan tänkas ta emot lärlingar känner naturligtvis att vi har en regering som inte är intresserad. av lärlingsutbildning. Detta skall ju bara vara för spretiga yrkesområden, som utbildningsministern sade i en tidningsintervju häromsistens. För det andra kan jag inte komma ifrån det faktum att jag lärde mig i skolan att 5915 är mindre än 6 500. När partierna träffade överenskommelsen om ungdomslag var det 6500 intagningsplatser överenskommelsen gällde. Det var med hänsyn till detta antal som överenskommelsen träffades. Nu minskar regeringen antalet intagningsplatser. Hur man kan få det resonemanget att leda fram till att lärlingsutbildningen byggs ut är fullständigt obegripligt. Riksdagen utgick från 6 500 platser. Utbildningsministern lägger fram ett förslag om 5915 platser. Att utbildningsministern då kan stå i riksdagen och säga att hon de facto lever upp till överenskommelsen och bygger ut lärlingsutbildningen enligt riksdagens önskemål är för mig en fullständig gåta.
Herr talman! Jag blir naturligtvis mycket glad om moderaterna inte vill försämra den anställningstrygghet som i dag finns i lärlingsavtalen. Dess värre tror jag inte att det är på det sättet. Matematiken i denna fråga handlar om den grundläggande delen och färdigutbildningsdelen. Med de förslag som jag har lagt fram kommer den grundläggande lärlingsutbildningen att i praktiken öka. Det jag tycker att man skall göra för att infria det uttalande som arbetsmarknadsutskottet i riksdagen har gjort är att se till att de platser som riksdagen faktiskt har fattat beslut om också blir utnyttjade. Det är det viktiga. Det är då vi de facto ökar lärlingsutbildningen. Att här i riksdagen bara plussa på ett eller annat tusen platser gör varken från eller till i den verklighet som gäller.
Herr talman! Det är möjligt att det är vad utbildningsministern tycker. Men det som är intressant i detta sammanhang är vad de fyra parter som träffade överenskommelsen tyckte. Det är vad som gäller — och vad som måste gälla för att överenskommelsen fortfarande skall vara i kraft. Nu ligger den tyvärr i spillror på grund av andra omständigheter, som vi skall diskutera med arbetsmarknadsministern vid ett senare tillfälle. Men lärlingsutbildningen är en nyckelfråga i sammanhanget. Om 95 96 av riksdagen gör en verklig ansträngning för att få igenom en tvångslagstiftning som den om ungdomslag och partierna ger och tar, då är det viktigt att den som sitter i regeringsställning och har att genomföra överenskommelsen faktiskt håller sig på mittlinjen. Det måste man göra för att bevara trovärdigheten. I detta fall hänger sig tydligtvis utbildningsministern åt egna tolkningar, men här gäller bara den tolkning som vi då gjorde. Jag vill slutligen, herr talman, bara säga att det inte förefaller särskilt meningsfullt att debattera vidare i denna fråga. Utbildningsministern har tydligen inte tagit del av den information som finns, dels i överenskommelsen och riksdagens beslut, dels i moderaternas motion angående lärlingsutbildning.
Herr talman! Det vi har att hålla oss till är skrivna dokument och riksdagens beslut. Jag citerade tidigare vad arbetsmarknadsutskottet sade. Det är det som jag har att leva upp till. Utskottet uttalade sig mycket ödmjukt om lärlingsutbildningen. Man sade att det från arbetsmarknadsutskottets synpunkt är lämpligt att lärlingsutbildningen byggs ut, men att det skall ske ”i den utsträckning detta visar sig vara praktiskt möjligt”. Det är så jag försöker arbeta.
Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet kan inte, vilket utbildningsministern säkert känner till, lägga fram praktiska förslag för riksdagen som inte ligger inom arbetsmarknadsutskottets kompetensområde, och det gör faktiskt inte frågan om lärlingsutbildning. Det är just därför som moderata samlingspartiet nu lägger fram sitt konkreta förslag om lärlingsutbildning i sin utbildningspolitiska motion till detta riksmöte. Därför måste också arbetsmarknadsutskottet uttrycka sig på detta vis. Men det råder inget som helst tvivel om vad arbetsmarknadsutskottet avser med detta uttalande, som jag har här. Arbetsmarknadsutskottet avsåg inte en minskning från 6500 intagningsplatser till 5915. Det är min sista kommentar i denna debatt, herr talman.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att inte kvinnorna skall spärras ut från forskningen, med hänsyn till att utbildningsbidrag inte får beviljas för dem som fyllt 45 år. Bestämmelsen om en åldersgräns på 45 år för utbildningsbidrag tillkom efter förslag i 1982 års forskningspolitiska proposition . Skarp kritik — som också framgår av frågan — har riktats mot denna bestämmelse. För min del anser jag att det ligger mycket i kritiken. Åldersgränsen för utbildningsbidrag riskerar att diskriminera kvinnliga forskare, som i allmänhet påbörjar forskarutbildningen vid högre ålder än män. I den kommande forskningspolitiska propositionen avser jag därför att förorda att regeln om en 45-årsgräns för erhållande av utbildningsbidrag upphävs.

Herr talman! Jag vill först tacka för det positiva svar som utbildningsministern ger här i dag. Det är onekligen så, som utbildningsministern också säger i svaret, att åldersgränsen för utbildningsbidrag riskerar att diskriminera kvinnliga forskare. Kvinnorna har en annan livsplanering än män, och många goda kvinnliga forskarämnen skjuter upp sitt doktorerande tills barnen har vuxit upp. De samlar under tiden praktiska erfarenheter från olika delar av arbetslivet. Men 45-årsgränsen sätter sedan stopp för dem, och i praktiken blir det ett slags forskningsförbud för dem. Redan i dag är kvinnorna i minoritet i forskarutbildningen. 45-årsgränsen strider också mot uttalade önskemål om flera kvinnor i forskningen och mot önskan att få in flera kvinnor på mansdominerade områden. Herr talman! Jag vågar mig också på att rikta ett tack till utbildningsministern från de kvinnliga forskare som i dag berörs av lagförslaget. Det är bra att regeln om 45-årsgränsen upphävs.

Herr talman! Göthe Knutson: har frågat mig om jag är beredd att för innevarande budgetår anslå ytterligare medel för regionala utvecklingsinsatser i Värmland. Av de 298 milj.kr. som riksdagen har anvisat för regionala utvecklingsinsatser i länen under innevarande budgetår fördelade regeringen 25 milj.kr. till länsstyrelsen i Värmländs län; Detär en ökning med 6 milj.kr. från föregående budgetår. Ca 5 milj.kr. återstår att fördela. Framställningar om ytterligare medel för regionala utvecklingsinsatser har kommit in till industridepartementet från flera län. Jag avser-att senare lämna förslag till regeringen om hur återstående medel bör fördelas till enskilda län.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Det var mycket kortfattat, och man kan erinra sig ordspråket ”Som man ropar i skogen får man svar”. Jag är medveten om att min frågeställning var mycket snävt begränsad. Jag talar om det man benämner de länsvisa anslagen. Värmland har fått 25 miljoner att disponera för innevarande budgetår: Av dessa 25 miljoner har vi; - enligt det system som föreligger, fördelat 10 miljoner som lokaliseringsstödsmedel och därtill en reserv på 2 miljoner. Vi har lagt de Övriga pengarna till projektstöd och glesbygdsstöd. Vi tycker att detta är ett bra sätt att hjälpa näringslivet i initialskeden och för att man skall kunna åstadkomma den sysselsättningsökning som är så ytterst angelägen i ett län som' Värmland. Industriministern och icke minst riksdagens ledamöter är ju väl medvetna om de svåra sysselsättningsproblem som rått och råder i Värmland. Vi har haft den föga hedrande placeringen som krislän nummer två i landet efter Norrbotten. Jag har visserligen hört att vi nu skulle ha distanserats av något annat län, men situationen är för Värmlands vidkommande lika besvärande. Vi har bl.a. en oerhört hög ungdomsarbetslöshet.

Jag ber alltså industriministern att lämna ett kompletterande och gärna utförligare svar på dessa punkter som ett besked till Värmland.
Herr talman! Den första åtgärd som regeringen vidtog för Värmland med avseende på det anslag som vi nu diskuterar var att höja länsstyrelseanslaget med 6 milj.kr. och att föra in också Kristinehamn bland de kommuner till vilka industriverket får lämna lokaliseringsstöd, dvs. till stödområdet. Genom dessa ökade resurser fick länsstyrelsen möjlighet att sätta i gång en stor satsning på dataoch elektronikområdet i länet. Inom ramen för dataeffektutredningens försöksverksamhet med ett regionalt utvecklingsprogram i Värmland har, som Göthe Knutson känner till, ytterligare satsningar gjorts. För innevarande budgetår har dessutom 2,5 milj.kr. av de 100 miljoner som arbetsmarknadsdepartementet har fördelat till de olika länen tilldelats Värmland för att främja den industriella utvecklingen. Jag vill vidare nämna att regeringen så sent som i december beviljade ett lokaliseringsstöd på ett belopp understigande 7 milj.kr. för investeringar i cyanitbrytning i Torsby. Det projektet skapar jobb även i Filipstad, eftersom den ifrågavarande marken berör också det området. Jag känner väl till förhållandena i Värmland, och jag hälsar med tillfredsställelse de många fina exempel som finns på värmländskt nytänkande när man nu arbetar med att göra speciella insatser för att öka företagandet. Jag har uppfattningen att regeringen i diskussion med länsstyrelsen i Värmlands län får försöka komma fram till en lösning som gör att bra och viktiga projekt inte hindras från att genomföras på grund av brist på pengar. Jag vill åberopa det uttalande som utskottet gjorde 1982 om att regeringen i enstaka fall kan fatta beslut om enskilda projekt i sysselsättningssvaga regioner, om brist på länsstyrelsemedel skulle innebära en risk för att projektet inte skulle komma till stånd. Jag utesluter inte att vi kommer att begagna denna möjlighet när det gäller Värmland, men jag vill samtidigt säga att jag inte ämnar öppna några slussar generellt för länen, för anslaget har kommit till under förutsättningen att länsstyrelserna handskas med sina projekt inom de medelsramar som regeringen har lämnat. Till sist vill jag säga, herr talman, att jag väl känner till den besvärliga situationen i Värmland och är öppen för diskussioner med länsstyrelsen på de här punkterna.

Herr talman! Jag tackar industriministern för denna fortsättning på besvarandet av min fråga. Jag får först nämna att länsstyrelsen i Värmlands län har handskats försiktigt med anslaget. Vi har alltså fått lov att pruta på beloppen i de ansökningar som inkommit och försöka se till att projekten ändå har kunnat genomföras med bankernas hjälp. Den ökade investeringsvilja som jag erinrade om i min fråga och som ju är ytterst glädjande tar sitt uttryck i att vi nu har sex ansökningsärenden om en bidragssumma på sammanlagt drygt 8 milj.kr. att ta ställning till. Vi väntar oss ytterligare åtta ärenden under innevarande budgetår, och Värmlands läns behov av sådana medel som vi nu diskuterar är ca 10 miljoner, dvs. nästan lika mycket som vi nu har förbrukat — förbrukat till att skapa sysselsättning. Vi tror på dessa projekt. Det är fråga om småföretagsamhet, och det ingår rätt mycket av turism i den här nya bilden. Nu frågar jag industriministern och vore mycket tacksam å Värmlands vägnar om industriministern svarade: Hur skall länsstyrelsen tolka det svar jag fått? Kan vi räkna med att också de andra projekten kommer att behandlas positivt av regeringen? ”Enskilda projekt” kan ju vara ytterst få, men det rör sig om ett tiotal under innevarande budgetår.
Herr talman! Länsstyrelsen får ju bereda de ärenden som har kommit in, och sedan får länsstyrelsen enligt det besked som jag här lämnat ta en överläggning med industridepartementet. Detta anslag är ju inte det enda anslag som rör Värmlands län och utvecklingen i Värmland. Det finns flera projekt som diskuteras med de regionala myndigheterna. Jag vill om igen bara understryka vad jag nyss sade, att jag är väl medveten om den besvärliga situationen i Värmland. Ekonomiskt vettiga projekt som kommer fram för att skapa ny sysselsättning är jag också beredd att diskutera med länsstyrelsen i Värmlands län.
Herr talman! Jag uppfattar industriministerns ytterligare svar som positivt och att det har den innebörden att man i samtliga de ansökningsärenden som nu kommer till länsstyrelsen skall göra de vanliga utredningarna och utgå ifrån att regeringen kan ta fram de nödvändiga pengarna centralt. Eljest hamnar vi i en minst sagt egendomlig situation med tanke på de löften och den allmänna hållning som regeringen har intagit till just skogslänen och de behov som där finns och till de insatser som då är nödvändiga. Om vi till nästa budgetår skulle skjuta över de ansökningar som det inte finns pengar till nu, skulle det innebära att vi ganska snart hamnade i en minst sagt egendomlig situation, eftersom det i regeringens proposition inte föreslås någon ökning av det totala anslaget till länen. Det är fortfarande 298,2 miljoner oavsett inflationen. Då undrar jag: Kommer dessa enstaka ansökningar från Värmland, även om de uppgår till ett tiotal, att kunna bli positivt behandlade, dvs. få pengar anvisade?

Herr talman! Karl Björzén har frågat mig om jag avser att föreslå någon ändring beträffande den 50-50-delning av ägandet som planeras för ett av de föreslagna specialstålsbolagen. Den principuppgörelse som nu träffats mellan ägarna till de svenska specialstålsföretagen innebär att produktionen av rostfritt stål samordnas inom två företagsgrupper, Avesta Jernverk inom Axel Johnson Gruppen samt Sandvik. Uppgörelsen innebär en helhetslösning för den rostfria industrin med ägare som tar ett ansvar för branschens långsiktiga utveckling. Enligt min mening har därmed grunden lagts för en bättre specialstålsstruktur med livskraftiga företag och tryggare jobb på sikt. Det är riktigt att viss verksamhet inom det nuvarande Fagersta är tänkt att utgöra ett separat bolag med lika ägande av Avesta och Sandvik. Detta bolag kommer därmed inte att tillhöra vare sig Avesta eller Sandvikkoncernen, vilket innebär att de anställda i vissa fall, enligt gällande arbetsrättsliga regler, skulle kunna komma att behandlas efter andra regler än vad som gäller för dem som arbetar exempelvis inom Avestakoncernen. Enligt vad jag erfarit är Avestaledningen väl medveten om detta och undersöker också möjligheterna att finna en lösning som undanröjer eventuella nackdelar i detta sammanhang för de anställda i bolaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag vill genast säga att jag finner det i huvudsak positivt. Det vittnar om att industriministern är medveten om den oro som de personalgrupper känner som jag har nämnt i frågan och vidare att han har gjort vissa ansträngningar för att stilla deras oro. Industriministern säger: ”Enligt vad jag erfarit är Avestaledningen väl medveten om detta och undersöker också möjligheterna att finna en lösning —---.” Jag ställer mig litet frågande till om detta är tillräckligt för att stilla personalens oro. Jag har här i min hand ett pressklipp från Dagens Industri. Man har talat med verkställande direktören i Nya Avesta, som säger: ”För Nya Avestas del kan jag lova att vi kommer att ge representanter för de anställda i Fagersta möjlighet att delta i beslutsprocessen, där frågor som berör dem direkt behandlas.

Att säga att de anställda skall få tillgodoräkna sig sin anställningstid i Fagersta vid fastställandet av anställningstiden kan däremot möjligen bara resultera i att de känner större oro. Sådana frågor är ju aktuella enbart vid nedläggningar eller driftsinskränkningar. Jag undrar således om industriministern vill sätta litet mera kött på benen och förklara vad han menar med uttrycket ”enligt vad jag erfarit”. Har något annat yttrats utöver det som Nya Avestas VD har sagt i den intervju i Dagens Industri som jag nyss citerat ur?
Herr talman! Jag ber att få hänvisa till svaret. ”Enligt vad jag erfarit” är ett uttryck som tillhör sedvanligt formellt språkbruk när regeringen besvarar frågor i kammaren. Företaget-bolaget har här meddelat industridepartementet att man väl känner till det problem som Karl Björzén har tagit upp i sin fråga och som de fackliga organisationerna har skrivit till industridepartementet om. Företaget har meddelat att man nu försöker finna en lösning som skall undanröja eventuella nackdelar i det här sammanhanget för de anställda i bolaget.
Herr talman! Industriministern upprepar nu bara vad som står i svaret, som han läste upp tidigare. Jag vill då understryka den djupa oro som personalen känner. Sedan jag ställde frågan till industriministern har de fackliga organisationerna också i ett brev till industriministern bett om hans hjälp. Bakom deras oro ligger naturligtvis den besvärliga situation som råder i Fagerstaregionen. Det är en bruksort som redan tidigare drabbats mycket hårt. Under den första hälften av 1970-talet förlorade man 500 arbetstillfällen. Under de senaste fem åren har personalstyrkan minskat ytterligare med ca 800 personer. Det är väldigt mycket i en ort med ca 15 000 invånare, som nu står inför ytterligare nedläggningshot som kan beröra flera hundra personer. Denna lilla bruksort är ändå huvudort i en arbetsmarknadsregion som är den minsta i landet och som förutom Fagersta omfattar Norberg och Skinnskatteberg, dvs. två ännu mindre kommuner som nyligen drabbats av hårda smällar i form av industrinedläggningar och driftsinskränkningar. Det är helt självklart att personalen då känner mycket stor oro, inte bara för sina jobb utan också för hela bygdens framtid. Den oron har förstärkts av att de nu anser sig ha hamnat i en extra besvärlig situation, som delvis har åstadkommits genom industriministerns agerande i förhandlingarna. Jag hoppas därför att han, innan han besvarar de fackliga organisationernas fråga, mycket noga sätter sig in i situationen och gör sitt bästa för att försöka stilla deras oro och eventuellt hjälpa till att finna en lösning.
Herr talman! Jag vill verkligen tillbakavisa det påstående som Karl Björzén kommer med, att läget skulle ha uppkommit genom industriministerns agerande i förhandlingsfrågan. I den stora frågan har regeringen tagit fasta på de kraftiga önskemålen, inte minst från samlat fackligt håll, om att det behövs samordnade och övergripande strukturinsatser för den svenska specialstålsindustrin. Och jag menar att det förslag som nu föreligger skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk rostfri industri på världsmarknaden. Sedan är jag väl medveten om den besvärliga situationen i hela Bergslagen. Jag har flera gånger tidigare sagt att Bergslagen kanske är den mest sargade industriregion som vi har i Sverige. Fagersta är en av de hårdast drabbade orterna, och jag har full förståelse för att de anställda och deras familjer känner oro inför vad som kan hända i en strukturomställning. Den oron präglar många människors vardag i Bergslagen — men också på många andra håll i landet. I den aktuella frågan har jag hänvisat till det besked som företagsledningen lämnat till industridepartementet men också till de fackliga organisationerna.
Herr talman! Industriministern vänder sig nu mot mitt påstående att de anställda uppfattar industriministern som delvis skyldig till att de hamnat i en extra besvärlig situation jämfört med sina kolleger på andra bruksorter, vilket fördjupat och förstärkt deras oro. Men i förhandlingarna med stålföretagen under hösten har ju industriministern offentligt ställt krav på majoritetsägande i de nya stålbolagen som villkor för statens medverkan i en uppgörelse. Nu har just dessa personalgrupper i Fagersta hamnat i den situationen att detta villkor uppfyllts för övriga bruksorter men inte för Fagersta. Att man i Fagersta då känner sig utpekad och försatt i en sämre situation tycker jag industriministern måste visa förståelse för och ta hänsyn till och även försöka stilla oron.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Dess värre gav det inga öppningar för att lösa de problem som redovisats uppifrån Norrbotten. De reaktioner som nu kommer från Svappavaara när man blivit varse hur avgiftsnedsättningen fungerar i praktiken var inte särskilt svåra att förutse. Det är alltså inte för att peka på vår egen förträfflighet som jag citerar följande från folkpartimotionen i ärendet: ”Den föreslagna avgiftsnedsättningen kommer att medföra en relativ försämring av konkurrensläget för näringslivet i de inlandskommuner som redan i dag har lägre avgifter. Deras relativa fördel jämfört med t.ex. kustorterna försvinner, om hela länet får samma avgiftsnedsättning. Vi menar att detta inte är acceptabelt. Insatserna måste i stället prioriteras till de områden som har de största problemen. Dessa är otvivelaktigt, även enligt propositionen, malmfältskommunerna och övriga inlandskommuner.” I vår motion tar vi också upp exakt den situation som nu upprör Svappavaaraföretagarna, när avgiftsnedsättningen har fungerat en månad i praktiken. Så här skrev vi: ”Vi menar att all icke-offentlig verksamhet bör få del av den reducerade avgiften. Någon begränsning till gruvoch tillverkningsindustri och några ytterligare exemplifieringar enligt propositionens text kan vi inte biträda. En sådan avgränsning skulle medföra stora administrativa problem att genomföra med mycken byråkratisk pappershantering och det skulle dessutom kunna medföra att viss verksamhet i någon av de kommuner som nu har avgiftsnedsättning i framtiden inte skulle få det. Försämringen skulle då inte bara bli relativ utan det skulle bli fråga om en absolut försämring för delar av näringslivet i vissa mycket utsatta delar av Norrbotten.” Utfallet i Svappavaara pekar entydigt på att det här beslutet bör omprövas. I stället för det system som trädde i kraft vid årsskiftet borde man återgå till det gamla som byggs på med ytterligare tio procentenheter upp till 20 26, men endast i de kommuner som huvudsakligen är inlandskommuner. Då skulle vi få ett lättadministrerat system som gör nytta där det verkligen behövs, och som dessutom blir så konkurrensneutralt som möjligt. Nu pekar industriministern mycket riktigt på att vi nyligen har tagit det här beslutet i kammaren. Det fanns dock en hel del oklarheter i det, t.ex. när det gäller målgrupperna, som man redan nu borde se över för att så snart som möjligt göra den totala översynen, när man sett konsekvenserna av det nuvarande förslaget.
Herr talman! Christer Eirefelt gör i sin fråga ett påstående, att effekterna i Svappavaara har blivit precis de motsatta mot vad som avsågs i propositionen och riksdagens beslut. Det påståendet är felaktigt. Redan i Norrbottenspropositionen, som riksdagen antog, gjordes klart vilken verksamhet som skulle befrias. När jag sedan kom tillbaka till riksdagen med förslaget i höstas, innebar mitt förslag en utvidgning av den krets av verksamheter som avsågs bli berättigade till nedsättning av och befrielse från sociala avgifter. Regeringen plockade då in hotell, campingverksamhet och annan turistverksamhet. Regeringen sade dessutom att befintliga företag i Svappavaara med sådan verksamhet som skulle vara befriad från avgift skulle få befrielse också under tioårsperioden. Nu tror uppenbarligen Christer Eirefelt att det skulle vara frid och fröjd i malmfälten om man plockar med alla företag. Men det är inte så. Jag var i Norrbotten i början på veckan och träffade företagsledare från andra delar av Kiruna kommun — exempelvis Kiruna samhälle och Vittangi — som med oro skulle möta ett sådant beslut som Christer Eirefelt är ute efter. Risken skulle vara mycket stor för att den konkurrensfördel som företag i Svappavaara skulle få, skulle innebära att man slår ut andra företag i kommunen. Det skulle bli fråga om att flytta arbetslöshet från en ort till en annan inom Kiruna kommun -— och det vill inte regeringen medverka till. Jag menar att vi bör kunna vänta ett par tre månader innan vi tar en diskussion om ett förslag som trädde i kraft den 1 januari i år. Politiken i vad gäller befrielse från sociala avgifter i Svappavaara har varit framgångsrik. Regeringen har för några dagar sedan kunnat lämna meddelande om etablering av ett företag i Svappavaara som ger 40 nya jobb. Vi bereder också f.n. i industridepartementet ett antal lokaliseringsprojekt som rör Svappavaara.
Herr talman! Vårt förslag innebär just att också Kiruna — alltså de fyra inlandskommunerna — får ta del av stödet, och enbart de. Det som nu har hänt uppe i Svappavaara som en följd av förslaget är att så gott som alla företag i Svappavaara har fått sin arbetsgivaravgift höjd med 10 20. Jag tror att det bara är ett enda företag som omfattas av de nya bestämmelserna. De andra gör det inte. Jag anser att det är betänkligt av flera skäl. Dels är serviceföretagen — som alltså här ställs utanför stödet — precis lika betydelsefulla för en bygd och för sysselsättningen som de tillverkande företagen är, dels ger det här systemet helt enkelt ett sämre utfall än det gamla på precis de orter där stödet verkligen behövs. Vi menar att stödet inte alls behövs på samma sätt i de mer expansiva kustområdena, exempelvis i Luleå. Ger man stöd på det sättet får man också en konkurrenssnedvridande verkan kontra exempelvis Västerbottens inland, som egentligen skulle behöva det här stödet betydligt mer än vad kustområdena vid Luleå, som i dag får det, behöver det.

Herr talman! Det känns litet konstigt att nu börja med replikomgången på den debatt som inleddes sent i går natt, men jag skall försöka att med hjälp av mina anteckningar ta upp en del av de saker som de fyra oppositionspartiernas företrädare gick in på i går. Moderaterna talar ganska ofta om vad som kan hända om fackliga organisationer blir för starka. Ofta målar man de farorna i mycket bjärta färger. Med anledning av Anders Högmarks anförande i går kväll skulle jag vilja ta upp två frågor som han berörde och som visar av vilken betydelse av positivt slag det är att vi här i landet har starka fackliga organisationer. Det är av betydelse såväl för Sverige som nation som för de enskilda arbetstagarna och för företagarna. Anders Högmark berörde frågor som rörde flexibel arbetstid och ny teknik. När det gällde flexibel arbetstid frågade han vad jag och företrädare för arbetsmarknadsdepartementet som varit ute och talat i debatten egentligen vill åstadkomma. Ja, vi har ju en debatt och diskussion stimulerad av DELFA just för att få ett bättre underlag för framtida arbetstidsreformer. Det som vi funderar över är naturligtvis i vilken utsträckning det är önskvärt att gå vidare med det reformarbete som genomförts, med möjlighet till ledigheter av olika slag när människor vill ha ledigt och behöver det — för att de skall vårda barn eller vårda äldre, för att de vill delta i studier eller politiskt arbete osv. Vi tycker att det ligger mycket av positiva tankar bakom det förslag som Gösta Rehn i flera årtionden har drivit om möjligheter för den enskilde att över en livsperiod anpassa sin arbetstid med hänsyn till sina egna behov. Förutsättningen, som jag ser det, för att vi skall kunna ha en flexibilitet av detta slag är just att vi har starka fackliga organisationer. Om man jämför Sverige med andra länder kan man också se att vi redan i dag har ett betydligt mera flexibelt system än man har på andra håll, både när det gäller deltid och när det gäller ledigheter av många olika slag. Det tror jag har sin grund just i att de fackliga organisationerna här har varit en stark förhandlande part. Om man skall ha flexibilitet, möjlighet till anpassning efter den enskilda situationen, utan att det går ut över den enskilda arbetstagaren, måste vi ha ett starkt fack. Om arbetstagaren ensam skall kämpa för sina rättigheter mot arbetsgivaren är arbetstagaren — det vet vi — en svag part. Tillsammans med andra, som också vill ha en flexibel arbetstid, blir han starkare, och parterna blir mera likvärdiga. Det här är ett exempel på att svenska företagare direkt har en mycket stor nytta av att vi har byggt upp ett samhälle med fackliga organisationer och arbetsgivare som är någorlunda jämbördiga parter och som kan diskutera med varandra. Det är enligt min mening på precis samma sätt med frågan om ny teknik. Nästa vecka skall OECD ha ett möte som jag också skall vara med på, där flera olika frågor skall diskuteras, bl.a. frågan om ny teknik — behovet av den, nödvändigheten av den och kopplingen till sysselsättningseffekter. Ett av de teman som är uppe i debatten är just frågan: Hur skall man kunna få människor att acceptera den nya tekniken? Jag har intrycket att man i Sverige accepterar den nya tekniken på ett helt annat sätt än man gör ute på många ställen i Europa, där en stor del av arbetstagarna och deras fackliga organisationer är mycket rädda för den utveckling man ser framför sig. Jag tror att den rädslan i mycket hög grad har sin grund i att man själv inte ser några möjligheter att påverka. Man har ingen medbestämmandelag, man har inget inflytande på arbetsplatserna, som de svenska fackliga organisationerna har lyckats få. Vi socialdemokrater har alltid sagt att vi skall söka tryggheten, rätten till arbete, inte i ett statiskt, oföränderligt samhälle utan i själva förändringen. Det har svensk arbetarrörelse och de fackliga organisationerna accepterat. De har gjort det därför att de har vetat sin egen styrka. Jag tyckte det var viktigt att i anslutning till det som Anders Högmark sade i sitt inlägg poängtera det här. Anders Högmark försökte också förklara varför moderaterna kan spara på arbetsmarknadspolitikens anslag. Jag tyckte att det var en ganska dålig argumentation, som i varje fall inte övertygade mig särskilt mycket. Jag var glad över att kunna konstatera att näste talare, Arne Fransson, gjorde den bedömningen att den totalram som regeringen har fastställt när det gäller arbetsmarknadspolitiken för nästa budgetår i stort sett är bra. Här skiljer sig som vanligt moderaterna från de andra borgerliga partierna. Arne Fransson var däremot kritisk mot socialdemokraterna och menade att partiet för en defensiv politik beträffande den öppna arbetsmarknaden och att arbetsmarknadspolitiken inte löser problemen. Det gör den naturligtvis inte. Arbetsmarknadspolitiken är ett komplement till den ekonomiska politiken, till näringspolitiken och till en del, men bara en del, av sysselsättningspolitiken. Jag vill ändå påminna Arne Fransson om att det har skett väldigt mycket av positivt slag när det gäller den öppna arbetsmarknaden. Vi har brutit den förödande nedgångstrend i svensk industri som i hög grad har dominerat de borgerliga regeringsåren. Utvecklingen är mycket positiv när det gäller antalet anställda i privata tjänster. Det motsäger klart Arne Franssons påstående om att vi skulle föra en defensiv politik beträffande den öppna arbetsmarknaden. Det är tvärtom. Sedan är det naturligtvis riktigt att det går trögare än vi skulle önska. Det borde gå att få snabbare effekter på arbetsmarknaden till följd av orderuppgången och annat inom industrin. Även det tog jag upp i går. Arne Fransson tyckte att ungdomslagen var bra och gjorde gällande att en motion från centern 1982 var grunden till det hela. I debatten strax före jul fick jag höra av vpk-arna att det egentligen var ett gammalt dåligt förslag från San Francisco. Jag har fått brev från många, som säger att detta är gammal skåpmat från 1930-talet, men också från många, som förklarar att de har tänkt på detta länge. De frågar varför vi inte har gjort det tidigare. Själv har jag varit med i många diskussioner i slutet av 1970-talet om liknande tankegångar. Jag tror helt enkelt att det som ligger såsom grund till ungdomslagen är någonting som väldigt många har tänkt på både här i landet och i andra länder. Sällan är våra tankar helt nya. De har kusiner någonstans. Men detta visar också att vi är på rätt väg. Många har bidragit till att skapa grunden för att vi strax före jul kunde fatta detta beslut om ungdomslag. Starten har varit väldigt positiv. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna göra fortsättningen lika bra. Många är engagerade. De mest berörda LO-förbunden har tillsammans gått ut med en broschyr i 75 000 exemplar som de i stor utsträckning betalar själva liksom sina informationskonferenser. AMS har distribuerat information om riksdagens beslut till sina distriktskontor och till länsarbetsnämnderna. Även Kommunförbundet informerar. Det är dock viktigt att man inte informerar bara om ungdomslagen utan också om de Övriga frågorna, inte minst rekryteringsstödet. Detta stöd skall när det gäller det privata näringslivet enligt riksdagens beslut vara det som används i första hand, inte ungdomslagen. Jag vill helt instämma i vad Elver Jonsson sade om att vi inte får vänja oss vid arbetslösheten. Jag tycker att de ständigt återkommande debatterna i riksdagen och på andra ställen gör att det finns föga risk för att vi i Sverige får den vana vid hög arbetslöshet som har varit så förödande i andra länder. När det gäller John Anderssons anförande hade jag tänkt säga en del om utbildningen, eftersom han tog upp det ämnet. Nu har jag emellertid förbrukat min taletid och ber därför att få komma tillbaka i ett annat anförande.

Herr talman! Upphovsrätten till ungdomslagen tycker jag att man kan lämna därhän. Det väsentliga är rimligtvis att det träffades en uppgörelse och att den bör hållas. Vi har hört i dag om den delen som rör lärlingsutbildningen i gymnasieskolan, och det finns anledning att återkomma. Arbetsmarknadsministern får kanske vässa argumenten något, jämfört med dem som hon framförde i diskussionen med Gullan Lindblad för några dagar sedan, när hon skall delta i debatter med anledning av de tre borgerliga interpellationerna. Anna-Greta Leijon sade i samband med sin mycket vackra beskrivning av ungdomslagen och reaktionen från ungdomarna att det finns så många arbetsuppgifter. Hon lät på något sätt överraskad över att det fanns så mycket arbete som väntade på att bli utfört. Det är ingen nyhet att det finns arbetsuppgifter som väntar på att bli utförda. Här finns mängder med produktiva arbeten. Moderaterna har ständigt hävdat att det inte råder brist på uppgifter. Mängder av behov väntar på att bli tillgodosedda, och jag tror att även Anna-Greta Leijon har fört fram sådana tankegångar tidigare. Problemet är ju att det gäller att få en prissättning på de tjänsterna, att få en lönenivå, exempelvis för ungdomar, som är realistisk. Då efterfrågas också deras tjänster. Jag skulle vilja fråga: Finns det enligt Anna-Greta Leijons uppfattning ett samband mellan ungdomslöner och ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden? Vilket samband existerar enligt arbetsmarknadsministern i så fall? Vilka praktiska politiska slutsatser drar hon av de sambanden? Och vilka åtgärder tänker hon i så fall föreslå? Herr talman! Det finns anledning att litet grand se frågan i både det korta och det långa perspektivet. Det är väl helt uppenbart att i ett läge som det vi nu har, där alla kurvor pekar uppåt — åtminstone de som bör peka uppåt — borde det vara rimligt att näringslivet suger upp mer och mer av arbetskraften. Anna-Greta Leijon vädjade till industrin och menade att den borde inse sitt bästa och börja nyanställa. Jag är övertygad om att industrin kommer att nyanställa, även om den förmodligen kommer att avvakta avtalsuppgörelsen. En kort avtalsrörelse och en snabb uppgörelse med lönenivåer som är förenliga med dels internationell konkurrenskraft, dels den offentliga sektorns möjligheter att bibehålla sysselsättningen, skulle avgjort förbättra situationen. Det skulle också göra att vår bedömning, att det gäller att satsa i det långa perspektivet, är riktig.

Herr talman! Först några ord om ungdomslagen. Det är självklart att det är insatser på många olika nivåer som möjliggjort det beslut riksdagen fattade strax före jul. Det har varit ett stort engagemang ute bland kommunerna. De hade en god beredskap, och i det stora flertalet fall har det hittills fungerat bra. Upphovsmannarätten till ungdomslagen kan man tvista om, men det skall vi naturligtvis inte göra. Jag vill bara konstatera en sak: Tankegången bakom riksdagsbeslutet våren 1982 och centermotionen var den att vi ville välja arbetslinjen framför bidragslinjen. Det var den stora nyheten, och som jag sade i går är det glädjande att socialdemokraterna har ställt sig bakom det tänkesättet. Det bådar gott för framtiden. Jag sade i går att socialdemokraterna för en defensiv politik när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Det är bara att konstatera, arbetsmarknadsmi nistern, att trots att konjunkturen är uppåtgående fortsatte antalet sysselsatta inom industrisektorn under föregående år att minska. Jag skall villigt erkänna att konkurrenskraften förbättrats genom devalveringen, men hur länge den möjligheten finns kvar återstår naturligtvis att se. Antalet sysselsatta inom byggnadsindustrin har minskat med drygt 10000 personer under 1983 jämfört med 1982 för att nämna ett exempel. När socialdemokraterna var i opposition hävdade de att Sverige måste bygga sig ur krisen. Resultatet har nu blivit att antalet sysselsatta inom industrisektorn och inom byggnadssektorn har minskat under det senaste året. Slutligen, herr talman, vill jag fråga Anna-Greta Leijon hur hon ser på möjligheten att anställa ytterligare människor med lönebidrag i de allmännyttiga organisationerna. Regeringen har i denna fråga visat njugghet, och det tror jag är negativt för dessa människor och för samhället i dess helhet.

Herr talman! Det var ett intressant resonemang som arbetsmarknadsministern förde om arbetstiden i det inlägg som hon gjorde i går kväll. Jag uppfattade att hon var skeptisk mot möjligheten att genom arbetsdelning kunna klara den svåra arbetsmarknadssituationen. Också jag tycker att det är en defensiv och förmodligen ofruktbar väg. Vi borde också få en fördjupad diskussion om vad som händer med människor som saknar eller mister ett arbete. För de unga kan ungdomsplatser och rätt använd ungdomslag kombinerat med förstärkt lärlingsutbildning vara ett bra verktyg som hjälper dem att få fäste på arbetsmarknaden. Men det finns bekymmer med de långtidsarbetslösa, och de har blivit allt fler. Entydiga iakttagelser ger vid handen att de far mycket illa, inte främst ekonomiskt men socialt och mänskligt. För en del har situationen blivit så pressad att de inte har orkat bära den. Därför måste vi energiskt ta itu med de problem som hänger samman med den höga arbetslösheten och de långa arbetslöshetsperioderna. Vi måste få ett fungerande näringsliv. Om de målen råder här i riksdagen en betydande enighet, även om åsikterna om medlen skiftar. Det är viktigt att nå breda uppgörelser om åtgärderna, och det kräver ett förtroendefullt samarbete. Jag hajade till litet när arbetsmarknadsministern antydde att den förödande nedgången i sysselsättning inom den svenska industrin kom under den sexåriga icke-socialistiska regeringsperioden. Nedgången började på 1960-talet och har inte hejdats ännu. Det har gått trögare än regeringen tänkt sig att vända den här utvecklingen, sade arbetsmarknadsministern. Det är en klädsam blygsamhet jämfört med den ensidiga kritik som socialdemokraterna riktade mot regeringen under sina sex år i opposition. Arbetsmarknadsministern sade beträffande de nya grepp som har prövats av både den nuvarande och den gamla regeringen att tankarna inte är helt nya. Det är alldeles riktigt. År 1982 förde vi i riksdagen fram förslag som i huvudsak tog upp de tankegångar som nu finns i ungdomslagen. Men symtomatiskt var att socialdemokraterna i oppositionsställning satt fast i ett statiskt tänkande i kontrast till det som Anna-Greta Leijon anser vara positivt, nämligen att tryggheten ligger i en förändring med möjlighet för dem som berörs av besluten att påverka dem.

Herr talman! Tiden räckte inte för Anna-Greta Leijon att kommentera mitt anförande, men jag vill ändå utnyttja replikrätten genom att än en gång beröra den stora frågan hur man skall få ned arbetslösheten. Anna-Greta Leijon tycker att det går för sakta. Men det kanske beror på att de förhoppningar som regeringen har inte kommer att uppfyllas. I motsats till regeringen tror vi inte att man kan avskaffa arbetslösheten genom att förlita sig på att kapitalet och exportindustrin skall vara något slags motorer i hela utvecklingen. Vi tror i stället att man aktivt måste skapa nya arbetstillfällen. Jag sade i går att regeringen har en obegränsad tro på marknadskrafterna. Anna-Greta Leijon nämnde ett par gånger i sitt anförande i går att hon hoppas att företagen skall göra sina insatser. Hon utvecklade det vidare och menade att det egentligen är en förhoppning, en förväntan, att industrin tar chansen. Hon tillade att det är industrin som har bollen. Men vilka garantier har arbetsmarknadsministern för att industrin tar den här chansen, efter det att reallönerna har pressats ned så att vi har hamnat i botten vid en internationell jämförelse och efter det att vinsterna har stigit till rekordsiffror? Man kan väl tala om obegränsad tro när regeringen aktivt medverkar till att pressa ned levnadsstandarden för löntagarna och låter företagens vinster skjuta i höjden och sedan bara har en from förhoppning att företagen skall ta chansen. , Under de borgerliga åren påbörjades en gigantisk' ekonomisk omfördelning i samhället. De som i valet 1982 röstade fram en ny majoritet i riksdagen förväntade sig att denna omfördelning skulle brytas. Men så har inte skett. Fördelningen och användningen av de ekonomiska resurserna i samhället måste vara den avgörande faktorn i kampen mot arbetslösheten. Det gäller både fördelningen mellan arbete och kapital och fördelningen mellan dem som har det bättre eller bra och dem som har det sämist ställt.

Herr talman! Får jag börja med att kommentera det som John Andersson sade i går. I slutet av sitt anförande talade han om att det finns många människor, inte minst i Norrlandslänen, som går från den ena utbildningen till den andra. Det kändes ganska meningslöst, menade John Andersson. Det borde vara så att man fick arbete i stället. Jag kan delvis förstå det här resonemanget, men samtidigt lät det som John Andersson var mycket kritisk mot utbildning som sådan. Där tror jag att vi skall ha en i grunden mycket positiv inställning. Jag har den uppfattningen att vi inte kommer att behöva mindre utbildning i framtiden, utan tvärtom mera. Ett av de väsentligaste områden inom arbetsmarknadspolitikens ram som vi måste utvidga i framtiden är just utbildningssatsningarna — utbildning av arbetslösa i kombination med beredskapsarbete på den kommunala sektorn. Denna form av utbildning har vi infört från den 1 januari som ett nytt instrument, men den har ännu inte börjat tillämpas i praktiken, bl.a. därför att avtal ännu inte träffats på den punkten. Andra frågor i fråga om utbildning inom arbetsmarknadspolitikens ram som vi måste förändra gäller de redan anställda. Jag tror att det varken i nuläget eller i framtiden får vara så att man tycker att det är ett misslyckande om man under livets gång får genomgå fler än en utbildning. I stället tror jag att det kommer att bli vardagsmat för oss och någonting som vi kan glädjas åt. Ibland förekommer den vanföreställningen att inom arbetsmarknadspolitikens ram väldigt många människor går från en utbildning till en annan, går från beredskapsarbete till utbildning. I själva verket är det mindre än 10 96 av dem som är föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som blir föremål för mer än en åtgärd. Det är då mycket ofta människor med olika former av handikapp som behöver en längre tid, innan de kan komma ut på arbetsmarknaden. Sedan har vi naturligtvis inga garantier från näringslivet att det skall ställa upp med så och så många arbetstillfällen. Men vi försöker utforma politiken så, att vi kan skapa den situationen. Detta gör vi både genom att ta ifrån näringslivet en del av de vinster som företagen har fått till följd av devalveringen och se till att de vinsterna används i produktivt syfte — beslut om detta har redan fattats här i riksdagen — och genom att se till att stimulera näringslivet att anställa människor. Detta sker t.ex. genom rekryteringsbidraget, genom att göra det möjligt för näringslivet att komma ifrån de flaskhalsproblem som finns — bristen på yrkesutbildad arbetskraft och annat — som kan hindra en expansion och genom att ställa utbildningsresurser till förfogande. Ibland är det litet sorgligt att konstatera att näringslivet är något senfärdigt att uppfatta dessa signaler och att näringslivet inte är riktigt på alerten när det gäller sin egen planering. Men det finns ändå väldigt många tecken som visar att vi är på rätt väg. Till Elver Jonsson skulle jag vilja säga att när det gäller industrisysselsättningen kan vi jämföra utvecklingen under de senaste åren. Mellan 1981 och 1982 minskade antalet sysselsatta i industrin med 35 000 personer. Mellan 1982 och 1983 stannade minskningen vid 5 000 personer, och vi har goda skäl att nu se fram emot en ökning av antalet industrisysselsatta. Det har varit en mycket kraftig minskning i industrisysselsättningen under en följd av år. Socialdemokraterna sade i oppositionsställning att en av de viktigaste förutsättningarna för oss var att bryta den tendensen för att kunna komma tillbaka till ett system med full sysselsättning. Detta är inte gjort i en handvändning, men utvecklingen visar ändå att vi är på väg i rätt riktning. När det gäller lönebidrag, som Arne Fransson och de flesta andra talare i går också tog upp, vill jag för det första säga att det inte finns något allmänt tak för lönebidragsanställningar — jag tror John Andersson påstod motsatsen i går. När det gäller lönebidragsanställningar i det enskilda näringslivet ser vi tvärtom fram emot en expansion. För det andra finns det ett tak för dessa bidrag på 90 26 när det gäller de allmännyttiga organisationerna. Denna siffra gäller inte bara under ett år, utan normalt under hela anställningstiden. Däremot finns också för de allmännyttiga organisationerna självfallet möjligheten att anställa handikappade på de andra villkoren beträffande lönebidrag. Nu vet väl alla i den här kammaren att vi på arbetsmarknadsdepartementet har en framställning från arbetsmarknadsstyrelsen på grundval av den utveckling som vi har haft under detta år. Denna framställning har vi fått, eftersom vi begärt den till följd av att riksdagen ålade oss att komma med en redovisning för detta område. Vi håller alltså på att behandla den i departementet, men vi är inte färdiga med den beredningen. Jag har också tidigare sagt att jag till riksdagen kommer att lämna en redovisning av dessa frågor senare under vintern. Elver Jonsson tog upp frågan om vad som händer med de arbetslösa. Jag håller med honom om att vi behöver ökade kunskaper. Glädjande nog har vi de senaste åren — bl.a. tack vare Rudolf Meidners intensiva arbete — fått i gång ökad arbetslöshetsforskning. Vi har också ett samarbete på nordisk basis i just dessa frågor. Det finns danska undersökningar — Danmark har ju lång erfarenhet av hög arbetslöshet — som visar allvarliga tendenser. De visar att det är samma människor som riskerar att gång på gång återvända till arbetslöshet och att de då hamnar i en mycket besvärlig situation, där de blir svagare varje gång de blir arbetslösa. Så småningom riskerar man naturligtvis en utslagning — kanske inte första gången som arbetslös, men när man kommer tillbaka. Det finns å andra sidan ganska nya finska undersökningar som är mer uppmuntrande. De visar att många av de arbetslösa inte tycks drabbas av särskilt stora problem. Vi vet för litet. Vi behöver forska mer, både här hemma och internationellt. Det är ett sådant arbete på gång. Jag tror att det under det här året kommer att ge oss mer kunskaper, som vi då får dra nytta av. Arne Fransson talade om arbetslinjen framför kontantlinjen. Det är den gamla hederliga svenska principen. Vi hade länge den fördelningen att 10 90 av de pengar som arbetsmarknadsdepartementet betalade ut till arbetsmarknadsåtgärder gick till passivt utbetalande av kontantstöd medan 90960 gick till aktiva åtgärder, utbildning och sysselsättningsskapande insatser. Under de senaste åren har siffran för kontantstödet ökat till 25 20. Det är inget nytt under den socialdemokratiska regeringstiden, utan det blev faktiskt så redan under den borgerliga regeringstiden. Jag delar helt Arne Franssons uppfattning att det inte finns någon viktigare uppgift för oss än att finna aktiva åtgärder i stället för ett passivt utbetalande av dessa 25 90 av de anslagna pengarna. Problemet är bara att vi måste hitta de praktiska åtgärderna. Vi kan när det gäller 16-17-åringar säga att vi nu har en ganska bra situation. Vi har inte klarat av alla problem, men ändå en hel del av dem som vi för några år sedan tyckte var mycket svåra. Med ungdomslag, rekryteringsstöd och andra åtgärder är vi, tror jag, på väg att lösa problemen också för 18-19-åringarna. Självfallet måste både de som är med i regeringen och de som står utanför den, arbetsmarknadens parter och många andra, tillsammans jobba för att på samma sätt som när det gäller ungdomarna hitta de praktiska vägarna för att gå från passivt utbetalande av stöd till aktiva åtgärder. Vi är intensivt sysselsatta med att försöka finna de vägarna. Det är, som Anders Högmark säger, självfallet ingen brist på arbete i samhället. Jag är inte överraskad av de redovisningar som vi nu får om ungdomslagen, tvärtom. Det är precis det som vi har argumenterat för. Men vi mötte i debatten i höstas — jag vill inte påstå från Anders Högmark, men från en hel del andra håll — argumentet att det inte går att ordna ungdomslag därför att det inte finns meningsfulla jobb. Utvecklingen har visat att det finns sådana. Jag tror att det är samma sak också på andra områden. Vi har en bra arbetsmarknadspolitik i Sverige, men vi kan göra den ännu mycket bättre. Så länge som dessa 25 96 betalas ut i kontantstöd har vi en enorm utmaning, som vi måste anta.

Herr talman! Låt mig anknyta till vad arbetsmarknadsministern sade sist i anförandet. Det är ingen överraskning att det finns arbete som väntar på att bli utfört. Det saknas inte arbetsuppgifter, sade arbetsmarknadsministern. Om man kopplar det konstaterandet till det faktum att det går ett stort antal människor arbetslösa borde slutsatsen vara att det är någonting som felas. Det är någonting i arbetsmarknadens funktionssätt som brister. Jag ställde ett par frågor. Jag är medveten om att arbetsmarknadsministern inte kan svara på alla under den korta repliktiden, varför jag vill upprepa dem. Jag ställde frågan om arbetsmarknadsministern ansåg att det finns ett samband mellan lönenivån för ungdomar och ungdomarnas möjligheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Jag undrade också vilka praktiska och politiska slutsatser hon i så fall drar och vilka förslag till åtgärder som vi kan förvänta oss från arbetsmarknadsministerns sida. Ett starkt fack kan vara nödvändigt och önskvärt, om de fackliga organisationerna sysslar med det som är facklig verksamhet. Jag skall gärna hålla med om att svensk fackföreningsrörelse under många år haft en mycket konstruktiv inställning till ny teknik och till rationaliseringar och förändringar i näringslivet. Jag är däremot inte lika övertygad om att det i samband med denna flexibilitet som vi efterlyser när det gäller arbetstid m.m. måste finnas centrala avtal, centrala lagregleringar som bas. Vissa lagregler krävs självfallet, men just de centrala avtalen har förhindrat individuellt anpassade lösningar, för de enskilda individerna, ute i företag. Uttalandet om individuellt anpassade lösningar som man hör från arbetsmarknadsministeriet innebär alltså att vi behöver ha mera centrala avtal och mera centrala lagregler, och det tror jag inte på. När det gäller åtgärder på kort och lång sikt gör vi alltså besparingar. I ett läge där konjunkturen klart är på väg upp menar vi att det måste vara rimligt att mera lita på näringslivet och tro att man där kan klara nyanställningarna. Jag fick ett brev från en enskild företagare som uttryckte en viss förvåning över att han med sitt företag inte hade fått vara med och ställa platser till förfogande för ett ungdomslag. Han hade via politiker fått besked om att de nu var fritt fram för enskilda företag. Han hade också läst vad riksdagen fattat beslut om, men fått ett annat besked. Jag tror avslutningsvis, Anna-Greta Leijon, att om man skall kunna hålla nere de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och samtidigt gå ut och vädja till näringslivet att gå ut och anställa folk, skall man först och främst respektera riksdagens beslut och inte sabotera för enskilda arbetsgivare som vill dra sitt strå till stacken för att nyanställa både ung och gammal. Det är att utmana ödet att göra på det sättet, och det bäddar för fortsatta kraftiga insatser inom arbetsmarknadspolitikens område, sådana som i en konjunkturuppgång tyvärr inte behövs i den omfattning som regeringen föreslår.

Herr talman! Jag noterar att arbetsmarknadsministern skall återkomma till riksdagen med förslag med anledning av arbetsmarknadsstyrelsens skrivelse angående lönebidragen för allmännyttiga organisationer. I denna skrivelse redovisas att 1100 handikappade skulle kunna beredas plats i allmännyttiga organisationer om inte detta tak hade funnits. Utan tvivel är alternativet för många av dessa människor att belasta Samhällsföretag. Och vi vet ju att både ur den enskildes och ur samhällets synpunkt är det betydligt mera kostsamt med en plats på Samhällsföretag än hos en allmännyttig organisation. Jag är också övertygad om att det i många fall kan leda till förtidspensionering, som självfallet är passiviserande för den enskilde och medför stora kostnader för samhället. Därför hoppas jag att arbetsmarknadsministern är positiv till att utöka antalet platser med lönebidrag i allmännyttiga organisationer. Min bestämda uppfattning är att detta tak inte bör finnas kvar i framtiden. När det gäller industrisysselsättningen är det riktigt att det skedde en minskning under 1970-talet. Det var väl på det sättet, Anna-Greta Leijon, att vissa strukturförändringar var nödvändiga att vidta. Jag tänker på varvsindustrin, stålindustrin, skogsindustrin osv. I en del av fallen tror jag att det hade varit nödvändigt att göra dessa strukturförändringar redan under den tid som socialdemokraterna satt i regeringsställning, dvs. i början av 1970-talet. Men de fick vidtas under de år som vi satt i regeringsställning. Allra sist, herr talman, är det naturligtvis viktigt att vi får en utvärdering när det gäller ungdomslagen. Riksdagen har också beställt en sådan av regeringen till hösten eller senast i samband med budgetpropositionen. Det är naturligtvis viktigt att vi får erfarenheter i det praktiska livet. Jag tror att det är nödvändigt att gå vidare upp i åldrarna, även till 20-21-åringarna, och att finna konstruktiva lösningar som innebär att även dessa grupper kan komma till ställningstaganden att de väljer arbetslinjen framför kontantlinjen. Det är enligt min bestämda uppfattning den riktiga vägen att gå.

Herr talman! Jag känner en viss oro över att arbetsmarknadsministern anlägger ett så kort perspektiv både på industrisysselsättning och på andra frågor. Det gäller att se såväl i backspegeln som framåt. Beträffande just industrisysselsättningen vill jag säga att vi inte får tappa bort det faktum att den nuvarande trenden har rått under en mycket lång tid och att det inte rör sig om år utan om decennier. Jag känner också oro — det vill jag uppriktigt säga arbetsmarknadsministern — över sänkningen av den socialdemokratiska ambitionsnivån i fråga om t.ex. arbetslöshet och åtgärder inom byggnadssektorn. Det var ju områden som man under en socialdemokratisk regim kraftigt skulle satsa på. Nu är budskapet att man skall hejda nedgången. Om målen råder det betydande enighet. Jag vill upprepa att så är fallet. När det gäller medlen behövs det ett förtroendefullt samarbete. Om man vill skapa ett sådant går det enligt min mening inte att göra sådana misstag som regeringen gjorde under förra året — jag tänker på genomdrivandet av löntagarfonderna och avhoppet från skatteuppgörelsen. Låt i stället sakfrågorna dominera i breda uppgörelser! Då kan uppgörelser komma till stånd, inte bara inom arbetsmarknadspolitiken utan även inom familjepolitiken, när det gäller att återupprätta målet för biståndspolitiken och att följa upp efterlevnaden av reglerna för ungdomslagen — för att nämna några exempel. Jag tror också att vi behöver sådana fördjupade diskussioner om okonventionella medel för att nå en god balans på arbetsmarknaden, och arbetsmarknadsministern antydde att hon var beredd att engagera sig i detta. I gårdagskvällens debatt sade arbetsmarknadsministern bl.a. att den förda regeringspolitiken var ett gott utgångsläge inför framtiden. Jag vill framhålla för kammaren att jag inte delar den uppfattningen. Att i en högkonjunktur göra så litet som regeringen gör för att statens affärer skall förbättras är att rulla problemen framför sig. De svåra avgörandena väljer regeringen att skjuta framåt i tiden — förmodligen bortom valdagen 1985. Det innebär att situationen, när konjunkturen vänder nedåt igen, kommer att bli rent av ohållbar. Några krafttag tas det ju inte när det gäller sparandet, och faran med årets finansplan är att krismedvetandet minskar. Jag tror att om vi inte håller de offentliga utgifterna i schack avhänder vi oss möjligheterna att i ett kärvare läge komma till rätta med ekonomin. Att enbart med nya skattehöjningar försöka rätta till statens affärer är ingen realistisk väg. Arbetsmarknadsministern gör förvisso många bra saker — låt mig säga det — och det finns en betydande värdegemenskap om arbetsmarknadspolitiken. Men regeringens ekonomiska politik eller, om man så vill, ideologiska låsning kommer att bli ett hinder för möjligheterna att skapa varaktiga och trygga jobb.

Herr talman! Nej, Anna-Greta Leijon, jag ser inte kritiskt på utbildning, och jag tror inte heller att någon människa lider skada av att ha kunskaper i flera yrken. I likhet med arbetsmarknadsministern skulle jag kunna tänka mig att det i framtiden kan vara en stor fördel att människor har kunskaper i flera yrken. Det förhållandet att människor har utbildat sig i en mängd olika yrken men fortfarande saknar jobb var emellertid inte något som jag lade tyngdpunkten på i mitt anförande. Jag var inne på detta i anslutning till att jag framhöll att man måste ställa högre krav på arbetsmarknadsutbildningens organisation och inriktning, så att man kommer därhän att människor utbildar sig för ett arbete. I det sammanhanget vill jag säga att jag inte förstår att man kan tänka sig att i arbetsmarknadsutbildnigen införa lärarlösa lektioner. Jag har svårt att se att det skulle vara ett led i en aktiv och framåtsyftande arbetsmarknadspolitik. I mitt anförande under nattens övningar nämnde jag också att de handikappades situation var svår, att dessa människor drabbas särskilt hårt av arbetslösheten. Jag påtalade då bl.a. den begränsning av antalet lönebidragsanställda personer i allmännyttig verksamhet som regeringen föreslagit.

Man har ju räknat ut att spareffekterna av begränsningen i antalet lönebidragsanställda är marginell. Samhället sparar ca 9 000 kr. om året, om man tvingar den handikappade till sjukskrivning eller förtidspension i stället för att ge honom eller henne en anställning. Min nästa fråga kan besvaras med ett klart ja eller nej: Tycker verkligen Anna-Greta Leijon att det är mer angeläget att hon och jag får en rejäl skattesänkning i år än att t.ex. de handikappade får en meningsfull sysselsättning?

Herr talman! Får jag inledningsvis säga några ord till Arne Fransson om industrisysselsättningen. Arne Fransson sade att det var nödvändiga strukturförändringar, förändringar som måste göras, under de borgerliga åren som bidrog till den nedgång i industrisysselsättningen som vi då hade. Ja, det är en av de förklaringar som finns — det finns också andra förklaringar till den utvecklingen. Men visst var det nödvändigt med strukturförändringar, och man kan kanske säga att en del borde ha kommit tidigare. Men det är ju så att man inte bara inom regeringen och riksdagen, vare sig det är en socialdemokratisk eller borgerlig regering, måste vara framsynt; det måste också det enskilda näringslivet vara. Jag minns en gång under den förra socialdemokratiska regeringsperioden, då jag var med, och jag gjorde ett studiebesök på ett av våra större varv. Jag hade diskussioner med varvsledningen, som planerade en stor expansion. Man diskuterade om man skulle förlägga den i Portugal eller i Gävle. Det var bara ljusa framtidsdrömmar för det här varvet. Sex månader senare var konkursen ett faktum. Det är nödvändigt för oss att finna former för hur vi skall kunna planera bättre för framtiden än vi gör i dag. Jag tror att bland det viktigaste vi måste göra är just att satsa på en utbildningsplanering. Jag kommer tillbaka till det, för jag upplever det som litet grand av ett problem att man från det enskilda näringslivet i dag inte riktigt uppfyller de krav som vi från riksdagens och regeringens sida har ställt när det gäller att vara framsynt och planera för att möta flaskhalsar i produktionen. Där ställde riksdagen faktiskt för snart ett år sedan nya möjligheter till förfogande. Jag hoppas att man skall vara mer framsynt när det gäller att utnyttja de möjligheter som finns än den nämnda varvsledningen var i 1970-talets början. Det kan vara ett sätt för oss att få en expansion på den vanliga öppna arbetsmarknaden, som så många talar om här. Får jag sedan ta upp frågan om ungdomslagen. Det pågår en diskussion som jag inte riktigt förstår. Jag var tyvärr inte närvarande i kammaren i går på förmiddagen, då Thorbjörn Fälldin talade, men jag har läst vad han sade. Jag hade en debatt häromdagen med Gullan Lindblad, och nu tog Anders Högmark upp den här frågan. Självfallet respekterar vi i regeringen riksdagens beslut. Det skulle aldrig falla mig in att ha några andra funderingar. Men vad är riksdagens beslut när det gäller ungdomslagen? Riksdagen kompromissade fram en vidgning av kretsen av berörda arbetsgivare. Ett motionsyrkande gällde de kommunala bolagen. Det fanns inte med i det ursprungliga förslaget från den socialdemokratiska regeringen. Det blev en ganska väsentlig utvidgning av verksamheten genom att de kommunala och landstingskommunala bolagen kom med. Jag tycker att det var mycket bra. På s. 11 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1983/84:12 sägs följande: ”Som tidigare betonats ankommer det i sista hand på kommunerna att ansvara för att sysselsättning ges de unga genom ungdomslag. Genom den utvidgning av möjliga arbetsuppgifter som blir följden av vad som förordats ovan” — det gäller alltså de kommunala och landstingskommunala bolagen — ”underlättas kommunernas möjligheter att finna lämpliga arbetsuppgifter. Utskottet anser att det kan finnas andra avgränsade arbetsuppgifter hos enskilda arbetsgivare som kan vara lämpliga för de ungdomar som ingår i ett ungdomslag. Det förutsätts då att dessa arbetsuppgifter inte skulle komma att utföras utan ungdomslagens medverkan och att andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte är lämpligare.” Redan innan det här beslutet fattades hade riksdagen beslutat om det nya rekryteringsstödet. Till skillnad från ungdomslagen ger detta också möjlighet till permanent anställning, på heltid. Det var ju det som så många i debatten om ungdomslagen sade att man ville ha, och naturligtvis är det vad vi alla önskar. Självfallet måste ungdomslagen vara det instrument som vi tar till i sista hand, när vi inte har lyckats på annat sätt. När det gäller ungdomslagen kan, vilket klart framgår av riksdagens beslut, de offentliga arbetsgivarna i speciella situationer lägga ut arbete hos enskilda arbetsgivare. Men ingen arbetsgivare, vare sig kommunen — kommunala bussbolag etc. — eller någon enskild arbetsgivare, kan rekvirera ett visst antal ungdomar enbart från ungdomslag. Det var inte meningen med beslutet. Det råder inget tvivel om att informationen om riksdagens beslut i dess helhet går ut. Det här har dock inte fungerat i alla detaljer, men vi är ju bara i början av februari. Väldigt mycket återstår att göra innan vi kan säga att alla problem är lösta. När det gäller de privata arbetsgivarna finns det en del problem. Det berörde jag häromdagen i en debatt med Gullan Lindblad. Försäkringsfrågorna är nämligen ännu inte lösta. Om en kommun vill placera en ungdom från ett ungdomslag i jobb hos en enskild arbetsgivare, är det inte klart vem som skall stå för försäkringen. I händelse av olycksfall kan den situationen uppstå att en ungdom står utan möjlighet till ekonomisk ersättning. Det kan också vara så att en enskild privat arbetsgivare får betala väldigt mycket själv. Ingetdera är särskilt lyckligt. Därför pågår just nu förhandlingar mellan Kommunförbundet och Försäkringsbranschens Service AB. Häromdagen redovisade jag detta här i riksdagen, som jag tidigare nämnt. I de papper som Kommunförbundet skickar ut ges en klar redovisning. Man säger att statsbidragsförordningen innebär att kommunerna får, på anvisning av länsarbetsnämnden, låta ungomar i ungdomslag utföra arbete åt enskild arbetsgivare. Det gäller avgränsade arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda inom ramen för någon annan arbetsmarknadspolitisk stödform, t.ex. rekryteringsstödet. I sådana fall är kommunen arbetsgivare, vilket framgår av riksdagens beslut, och kan, om så är befogat, betala ut bidraget — eller delar därav — för administrationsoch handledarkostnader till den enskilde arbetsgivaren. Vidare sägs det att man ännu inte är färdig med utredningen av de försäkringsmässiga konsekvenserna. Man jobbar med den frågan. I ett cirkulär senare kommer man att ta upp dessa frågor och informera kommunerna. Det är inte bara arbetsmarknadsstyrelsen och Kommunförbundet som informerar om detta. Parterna på arbetsmarknaden och framför allt de fackliga organisationerna har varit aktiva. Jag tycker det är glädjande att Metall och Verkstadsföreningen har gjort en gemensam rekommendation beträffande riksdagens beslut om rekryteringsstöd m.m. Där säger man: ”VF och Metall är ense om att åtgärder för att minska arbetslösheten är angelägna. Det finns också ett gemensamt intresse av att se till att verkstadsindustrin kan rekrytera den personal som behövs. De åtgärder bl.a. särskilt rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten, som efter beslut av Riksdagen införs från årsskiftet, syftar till att verka i sådan riktning.” Detta konstaterar VF och Metall tillsammans. Och sedan för man ett resonemang om detta. Man tar också upp ungdomslagen och gör det konstaterandet att det ännu är oklart i vilken utsträckning ungdomslag kan komma i fråga inom verkstadsindustrin. Man tar sedan upp frågan om försäkringsskydd och ansvar för arbetsledning och säger: ”Mot bakgrund härav avser parterna att senare vid behov särskilt överlägga härom” — om de frågor beträffande ungdomslagen som jag nämnt. Jag berättade i går att LO och ett par av LO:s förbund har ansett att frågan om ungdomslag är så viktig att de vill bidra med egen information. I 75 000 exemplar sprider man en broschyr om ungdomslagen. Det är alltså de fackliga organisationerna som gör detta. De drar ihop konferenser för att träffa mer än 500 fackliga förtroendemän för att diskutera ungdomslagen. Av debatten skulle man kunna få intrycket att de fackliga organisationerna förtiger att det skulle vara möjligt att anställa ungdomar i ungdomslag också inom privata företag. Men så är det inte alls. I den här informationsbroschyren finns också den möjligheten nämnd, och den diskuteras självfallet även på de konferenser som man har. Jag tycker alltså att den debatt som har förts är litet konstig. Jag förstår den inte. Självfallet skall vi respektera ingångna överenskommelser. Självfallet skall vi respektera riksdagens beslut.

Herr talman! Vårt land har kunnat redovisa internationellt sett låga arbetslöshetstal. Trots insatser för att minska antalet arbetslösa kan jag konstatera att arbetslösheten i Värmland har ökat betydligt. Aldrig tidigare har så många saknat fast arbete. Värst drabbade är länets ungdomar. I tillgänglig statistik kan jag utläsa att 7 000-7 500 ungdomar i åldern 18-24 år saknar fast arbete. Varje årskull ungdomar uppgår till ca 4000 i Värmland. Jag tvingas därför konstatera att två åldersklasser saknar arbete. Antalet ungdomar i åldern 18-19 år som behöver sysselsättning i s.k. ungdomslag är ca 2500. Om vi nu lyckas skaffa fram alla dessa platser i vårt län, så kommer 20-årsdagen även för de här ungdomarna. Vad har då länets näringsliv att erbjuda? Industrier baserade på våra råvarutillgångar har stora omställningsproblem. De omställningar av produktionen som pågått inom stålbranschen i flera år har hela tiden inneburit ett minskat antal anställda på bruksorterna. Omställningsproblem för bruksorter är inte unikt för Värmland. Situationen är i stort sett lika för Bergslagslänen. Värmland har emellertid fler bruksorter än andra län. Utmärkande för bruksorterna är den ensidiga inriktningen på stora företag som exempelvis halverat antalet anställda. De företag som inte minskar antalet anställda kommer inte heller att anställa fler vid en eventuellt ökad efterfrågan på industriprodukter. En ökad mekanisering och rationalisering kommer att bli resultatet av en konjunkturuppgång. Enda möjligheten att öka sysselsättningen på bruksorterna är att få en nyetablering av småföretag inom vitt skilda branscher. För Värmlands del blir därför regeringens förslag till minskade anslag för lokaliseringsbidrag ett allvarligt hinder för bruksorternas möjligheter att överleva. Centern föreslår i en motion att det regionalpolitiska stödet bör räknas upp i enlighet med statens industriverks förslag. Inom kort kommer industridepartementet att uppvaktas av värmlänningar. Värmland måste få ett ökat stöd redan under innevarande budgetår. Det finns alltså behov av att redan nu avisera ett ökat anslagsbehov för kommande år. För bruksorternas skull är det nödvändigt att centerns motion vinner riksdagens gehör. Regeringens ambitionsnivå avspeglas i anslaget för regionala utvecklingsinsatser. Ett oförändrat anslag kommer att medföra minskade möjligheter för de utsatta länen att göra insatser i andra, mindre orter och i glesbygd. Länsstyrelserna har också markerat detta genom att begära ökade anslag. Enligt centerns mening är det nödvändigt att öka anslaget för regionala utvecklingsinsatser, och vi föreslår därför i en motion att anslaget ökas med 150 milj.kr. För ett ökat och decentraliserat näringsliv är goda kommunikationer av utomordentlig betydelse. För Värmlands del gäller det att kunna behålla och delvis bygga ut järnvägstrafiken. När det gäller fyra järnvägssträckor ifrågasätts nu ett bibehållande av persontrafiken, eftersom det anses att det är för få resande. Läggs persontrafiken ner på dessa sträckor innebär det försämrade kommunikationer samtidigt som risken för att på sikt nedlagd godstrafik är uppenbar. För att garantera goda möjligheter till transporter inom länet måste järnvägslinjerna Kil-Torsby, Mellerud-Årjäng-Arvika, Kristinehamn-Lesjöfors och Kil-Deje-Daglösen föras till SJ:s riksnät. I ett glesbygdslän som Värmland utgör vägnätet, såväl allmänna som enskilda vägar, den mest förgrenade möjligheten till kommunikation. Speciellt vägnätet i väst-östlig riktning har stor betydelse för bruksorternas möjlighet att utveckla näringslivet. Vägförbindelsen Mossfallet-Rämen är av högsta prioritet. Ett återställande av statens stöd till de enskilda vägarna är en nödvändighet för länet. Genom stöd från arbetsmarknadsdepartementet och dataeffektutredningen satsas det nu på elektronikoch dataområdet i Värmland. Många människor engagerar sig med stort intresse för att få en utveckling av näringslivet mot en ny bransch som dataoch elektronik utgör. Ett fortsatt stöd för denna utveckling genom särskilda utbildningsinsatser är en nödvändighet. Detta kan ske genom en förstärkning av den systemvetenskapliga linjen och inrättande av en tvåårig lokal utbildningslinje för industriell datateknik vid högskolan i Karlstad. Även gymnaseiskolan bör få utökade resurser för datautbildning. God tillgång på utbildad personal är en förutsättning för ökade företagsetableringar. Rekreationsberedningen har i sitt betänkande Områden för turism och rekreation ägnat sig mycket åt frågan om en utveckling av boendeanläggningar och förlängda turistsäsonger. Turismen i Värmland sysselsätter många människor men med en sådan inriktning som rekrationsberedningen föreslår, och det är min övertygelse att fler skulle kunna få arbete. Det är angeläget att fler privata fritidshus kan användas för uthyrningsverksamhet. Två stora hinder föreligger dock. Många fritidshus har en för låg standard, och med reguljära lån blir det för dyrt med en upprustning. Gränsen för skattefri hyresinkomst ligger för lågt. Jag anser därför att den skattefria inkomstgränsen bör höjas till minst 8000 kr. per år. Lån med låg ränta och lång amorteringstid bör införas för upprustning av fritidshus som står till förfogande för uthyrningsverksamhet. Genom att på försök införa sådana lån i Värmland skulle man vinna värdefulla erfarenheter. Även åtgärder för att förlänga turistsäsongerna skulle kunna prövas i Värmland.

Herr talman! Det har gjorts många inlägg från den här talarstolen om ungdomsarbetslösheten. Det kan säkert pratas för mycket om den frågan, men det kan aldrig göras för mycket. Att ungdomsarbetslösheten är vårt kanske största politiska problem förefaller i dag allt fler vara överens om, inte bara här i riksdagen utan också ute i samhället. Det är inte längre speciellt vanligt att höra tal om lata eller kräsna ungdomar eller ”annat var det på min tid”. Nu är det i stället alltmer den äldre generationen som sätter lösandet av ungdomsarbetslösheten allt högre upp på den politiska åtgärdslistan. Ungdomsarbetslösheten handlar också om något mycket stort och allvarligt — nämligen om tilltron till framtiden och till politiken som medel att förändra verkligheten. Tidigare generationer har sett att deras verklighet blev bättre än den förra generationens, att deras politiska krav och engagemang ledde till en stadig förbättring, att ungdomen fick en allt större betydelse och förståelse i samhället. Men hur är det med dagens generation? Om de ungdomarna jämför sig med generationen före dem — vad blir då resultatet? Givetvis att den materiella och sociala standarden har ökat — men det finns något mer som är mycket centralt, kanske speciellt för den unga generationen. Detta som kallas att känna sig behövd, att ha en plats i samhället. Detta att ungdomen och ungdomstiden i sig är något viktigt och värdefullt — inte bara för en själv utan också för samhället runt omkring en. Att inte ens ungdomsår bara är några transportoch tillväxtår, då man är olönsam, i vägen, ett politiskt problem, oerfaren — ett strukturproblem i arbetsmarknadspolitiken och ett olönsamt element i företagens ögon. Sådant kan utan tvivel sätta djupa spår i ens liv. Och tilltron till politiken hänger mycket starkt ihop med om det finns ett samband mellan ord och handling — om politiken också berör mig nu eller bara är ord om en avlägsen framtid. Här är arbetsmarknadspolitiken mycket central — inte bara de tankar och visioner som ett politiskt parti har om den fulla sysselsättningen utan också vad som händer här och nu med de tusentals arbetslösa som vi har. Jag tvekar inte att prioritera ungdomen i detta anförande — just på grund av tron på framtiden och på politiken, som vi alla här har ett ansvar för och ett intresse av att den nu uppväxande generationen tror på. På det hänger hela vårt politiska system och därmed också vår unika demokrati. Ungdomsåren får på inga villkor bli ett väntande på att bli vuxen och lönsam. Ungdomen är en alldeles för viktig del av vårt liv för att betraktas på det sättet. Ungdomsarbetslösheten som stort och akut problem är en relativt ny företeelse. Bl. a. har det hänt saker i näringslivet som har gjort att många traditionella ungdomsjobb har försvunnit, den nya tekniken och rationaliseringar inom industrin ställer allt högre krav på de anställda, krav som ungdomen har fått allt svårare att uppfylla. Uppbromsningen av utbyggnadstakten inom den offentliga sektorn har betytt en del och givetvis vår borgerliga regering — under sex år — och dess ekonomiska politik, som vi i dag ser konkreta resultat av. Men trots det enorma budgetunderskottet, som dock nu i och för sig tenderar att minska, har den socialdemokratiska regeringen satsat mycket hårt och målmedvetet på att få i gång produktion och nyinvesteringar, så att vi kan få ett ekonomiskt utrymme för att skapa fler jobb. Inte minst devalveringen har där betytt mycket. En förbättrad ekonomi är en förutsättning för att lösa ungdomsarbetslösheten på sikt — därför är också kampen för att få ordning på ekonomin i högsta grad en ungdomsfråga. Vid sidan av budgetarbetet är också de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna av central vikt för de arbetslösa ungdomarna. Ofta handlar det om att få in en fot på arbetsmarknaden, få litet erfarenhet, bryta passiviteten och den sneda dygnsrytm som det innebär att gå arbetslös. Det handlar också om att komplettera sin utbildning, så att man mer motsvarar näringslivets behov. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är alltså inte enbart en nödlösning — utan ofta ett nödvändigt komplement. Därför är det faktiskt med stolthet som jag kan konstatera att vår socialdemokratiska regering har satsat så mycket som den gjort på detta område och också att den letar nya lösningar och försöker förenkla i det stora utbud av olika stödformer som i dag finns. För dagens arbetslösa ungdom är det centralt att se att det inte bara finns ord utan också handlingskraft. Dessutom är det ett friskhetstecken att regeringen genom sin barnoch ungdomsdelegation direkt har kunnat stödja en del av alla de projekt som arbetslösa ungdomar har arbetat fram. Att i tider som dessa uppmuntra ungdomarna att engagera sig själva är bra — om samhället samtidigt samtidigt gör sitt för lösa sysselsättningsproblemen. Likaså är det positivt att många kommuner har letat och många gånger funnit egna och nya lösningar. Jag efterlyser mer utrymme och resurser för kommunerna att skapa egna och lokala lösningar på delar av t.ex. problemet med ungdomsarbetslösheten. De s.k. frizonerna är kanske början till detta. Men trots alla de resurser och ansträngningar som på olika håll lagts ned för att bekämpa arbetslösheten är den fortfarande oacceptabelt hög. Hur den skulle ha sett ut med en borgerlig regering vågar jag knappt tänka på. Men det är oroande att det är så svårt att få genomgripande resultat ute på arbetsmarknaden -— trots alla resurser. Och detta är vad de tusentals ungdomarna i arbetslösheten upplever. De skulle vara oändligt många fler utan regeringens insatser, men de är ändå alldeles för många. Jag vill också helt kort nämna situationen här i vår storstadsregion, Stockholms län. Det är en ungdomsrik region, och även om vi har en procentuellt låg arbetslöshet är antalet arbetslösa ungdomar mycket högt. Allvarlig är också den stora andelen sociala problem vi har i regionen. Gapet blir allt större mellan efterfågan på kvalificerad arbetskraft och utbudet av arbetslösa. Storstaden har förvisso många fördelar — och den är vår hembygd — men den innehåller också stora faror för arbetslösa ungdomar, speciellt om deras tro på framtiden och på politiken är minskande. Herr talman! Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande oacceptabelt hög, men det är ändå med ganska stor tillförsikt jag ser på regeringens arbete och näringslivets möjligheter att komma närmare en lösning. Jag hoppas däremot på flera okonventionella lösningar och större möjligheter att väga in de samhällsekonomiska kostnaderna av att ha friska, arbetssugna ungdomar i arbetslöshet. Dessutom vill jag uttrycka en bestämd förväntan om att Olof Palmes förhoppning från i går förmiddag blir verklighet, nämligen att vi nu, detta magiska år 1984, skall se arbetslöshetskurvorna vända nedåt. Det är nu, just i år, vi behöver framtidstro.

Herr talman! I ett uttalande för några månader sedan ansåg statsrådet Bengt Göransson att den nya högergenerationen, som han uttryckte det, behövde kulturell uppfostran. Det var ett riktigt pretentiöst uttalande. Utan att tveka sätter sig kulturministern själv som domare över tycke och smak, över de åsikter som bryter sig i debatten om kulturlivets villkor. Uttalandet i sig är en slående illustration till det samhällsklimat gentemot vilket många, förvisso inte bara inom det som Göransson kallar den nya högergenerationen, i dag vänder sin kritik. Det är nämligen, herr talman, ovedersägligen så att kulturdebatt och kulturskapande i vidaste mening i dagens Sverige sker inom osynliga men väl märkbara ramar som man inte ostraffat bryter sig igenom. De som ändå vågar riskerar att ådra sig det samlade kulturetablissemangets bannbulla. Att bryta konformismen blir till illojalitet mot land, folk och kulturskaparkamrater. Debatten de senaste månaderna om Sverigebilden — och om de författare som vågat ha en annan mening än den anbefallda — är ett slående och dystert tecken på hur de osynliga gränserna snörps ihop. Utan tillräckligt utrymme för fritt och utmanande tänkande kan kulturen aldrig leva. Är gränserna för det ”tillåtna” för snäva hjälper det inte att statsrådet Göransson i kampen mot finansdepartementet tydligen varit mera lyckosam — om nu sådant skall mätas i budgettermer — än kolleger på andra områden. Att klimatet inte diskuteras, men väl i all oändlighet statsanslagens storlek, är knappast ägnat att förstärka den intellektuella basen för kulturutövandet. Kulturdebatten, herr talman, borde först och främst vara en debatt om friheten, om möjligheten att vara obekväm, om förutsättningarna för att utan offentliga pekpinnar vårda och utveckla vårt lands kulturskatt. Bara ett kulturskapande på frihetlig grund kan bidra till formandet av ett vidsynt Sverige, där makthavare bevakas och gränserna för tanken ständigt vidgas. Fylls debatten med tabun, blir kulturskapandet endast ännu ett redskap för den förhärskande makten att legitimera sina värderingar. Ett frihetligt samhällsklimat gagnar dessutom kvaliteten. Kulturskapande är ingen födkrok vilken som helst utan uppfordrande och krävande. Resultatet måste på det ena eller andra sättet vinna uppskattning hos flera än kolleger, vänner och stödorgan. Bara i ett fritt kulturklimat, där offentligt stöd inte utgör själva förutsättningen för kulturell verksamhet utan där till sist mötet med en kunnig publik avgör medoch motgång, kan kvalitetskravet upprätthållas. Det är möjligt att statsrådet Göransson tycker att en kultursyn av detta innehåll är så obildad att den inte lämpligen bör framföras. Vore det inte så att den är av central betydelse för hela vårt samhälle, hade det väl varit något som jag och andra som tycker likadant hade fått lära oss att leva med. Men nu är den varken mer eller mindre en integrerad del av varje samhälle som vill göra anspråk på att kalla sig fritt. Därför kan debatten inte undvikas. I en enkel fråga har jag bett statsrådet Göransson att förklara vad han egentligen menar. I förlängningen av en frihetlig grundsyn ligger uppbarligen en jämfört med socialdemokraterna annan syn på hur kulturintresse och kulturengagemang bäst stimuleras. Ett brett och aktivt deltagande i kulturlivet uppnås inte först och främst genom subventionerade böcker och teaterföreställningar. Sådant leder erfarenhetsmässigt bara till att vi som i alla fall tar del i kulturverksamhet kan göra det billigare än eljest. De som står utanför står utanför också med lägre biljettoch bokpriser. Nyckeln, herr talman, till kulturengagemang är kunskap. Endast med kunskap kan man efterfråga det svåra. Och endast om man förstår kan man finna utbyte i att ta del. Engagemanget blir självklart och spontant, inte någon form av påbjudet socialt tvång. T årets budgetproposition argumenterar regeringen vältaligt för en satsning på svenska i skolan. Det är en välkommen omsvängning i attityd som blott tagit alltför lång tid. När den väl sker, ackompanjeras den dessutom av alltför få insatser för att den kunskapsnivå skall kunna uppnås som ett vitalt kulturliv kräver. Det är inte tillräckligt att ge ytterligare några elever i gymnasieskolan chansen att få undervisning i svenska, när ämnet redan i grundskolan kämpar emot övermäktiga odds. Brist på insatser inom detta område blir i realiteten att ge onödigt utrymme för ytlighet och förflackning. Svenskämnet i grundskolan består i dag av drygt 50 olika moment, av vilka grammatik är ett. Genom att allehanda i och för sig angelägna uppgifter kommit att pressas in i svenskan har möjligheten att till eleverna förmedla det som är oundgängligen nödvändigt och grundläggande försvagats. Att i verkligheten — inte bara i retoriken — göra något åt svenskan i skolan är det bästa sättet att öka unga människors efterfrågan på god kultur. Herr talman! Svenskans ställning är på sitt sätt typisk för vad som hänt i skolan de senaste årtiondena. Vi moderater kräver därför åtgärder inte bara i fråga om svenskan utan också när det gäller skolans innehåll i övrigt — allt för att förstärka skolans målkoncentration. Skolan måste ge ett absolut försteg för sådant stoff som är centralt och som eleverna normalt inte kan inhämta någon annanstans. Lärarna måste återfå sitt avgörande ansvar för hur lektionstiden utnyttjas. ”Störningarna” utifrån måste reduceras. Tiden skall tas bättre till vara för skolans huvuduppgift — kunskapsinlärning. I strävan att skapa utrymme i skolan för det verkligt viktiga kommer man säkert att finna att somligt som vi i dag förväntar oss att skolan skall klara måste lösas på annat sätt. Kanske innebär rimliga arbetsvillkor för skolan att föräldrarna måste ta på sig en större del av ansvaret för barnens fostran än många i dag gör. Det är en uppoffring vi föräldrar i så fall är skyldiga våra unga att ta på oss. Uppoffring förresten, det är ett privilegium att få ta del i den unga generationens fostran. En koncentration av skolans arbete och uppgifter måste förenas med en målmedveten stimulans av elevernas anlag och intresse för att lära. På samma sätt som i flertalet andra utvecklade länder bör svenska barn börja skolan vid sex års ålder, men med en självklar rätt att börja senare om mognadsprocessen motiverar detta. Det är att förslösa unga människors studieentusiasm att förlänga barnomsorgen in i åldrar då inlärning för barnet känns stimulerande och intresseväckande. En tidigare skolstart är en reform för stärkta kunskaper. Herr talman! Alla människor är olika men har samma värde. Varje elev har med denna utgångspunkt rätt att få hjälp att utveckla det som för just honom eller henne är speciellt och som kan ge grund för ett gott liv. Alla människor har någonting som kan och skall utvecklas. Det finns egentligen inga obegåvade elever. Varje ambition att bygga skolan på någon annan grundsyn än denna är hänsynslös gentemot den enskilde och kommer dessutom att misslyckas. Att inte ge eleverna rätten att utveckla det personliga leder till revolt, öppen eller tyst. I denna process skadas alla, men mest de som från början haft det sämsta utgångsläget. Den direkta och indirekta utslagningen från grundskolans högstadium är ett omedelbart resultat av den otillräckliga känslighet skolan visar gentemot det individuellt unika. Framväxande personligheter ges inte en personlig utbildning. Elever som vill utveckla egna anlag möts med skolans ambition att lära alla elever samma saker. Det är självklart sant att skolan har en central uppgift i att till alla elever förmedla en gemensam grund som gör dei rustade att ta del i samhällslivet och som kan utgöra basen för senare skiften i intresseoch yrkesinriktning. Men det är också sant att den elev som inte känner att hans eller hennes anlag tas till vara lätt tappar både tålamod och självförtroende. Eller för att uttrycka samma sak på ett annat sätt: Att i högstadieåldern känna att man inte lyckas därför att ens begåvningsinriktning är annorlunda än den högstadiet planerats för blir i en ung människas föreställningsvärld snubblande lätt detsamma som att tro att man ingenting är värd. Dagens skola har kommit att bli sina egna mest uttalade ambitioners fiende. Utslagning i vidaste bemärkelse drabbar alla som ligger vid sidan av mittlinjen. Värst drabbas — som jag redan antytt — de som inte hemma eller på annat sätt kan kompensera vad skolan brister. Vi moderater har mot den här bakgrunden förslagit att idén om det sammanhållna högstadiet skall överges. Eleverna måste också under högstadietiden få chansen att utveckla sina personliga anlag och intressen. Att vänta till gymnasieskolan är för flertalet elever att vänta för länge. Föga överraskande har våra förslag i denna del mötts av en störtskur av kritik från alla som av ett eller annat skäl känt sig som faddrar för den nuvarande grundskolan. Sådant får man stå ut med. Vad som däremot är svårare att fördra är beskyllningarna för att ett mera hänsynsfullt högstadium skulle leda till — eller t.o.m. vara avsett för — en segregering av eleverna. Moderaterna vill stoppa dem som inte är studiebegåvade, har det hetat. En sådan attityd vittnar antingen om dumhet eller om politiska blockeringar som den uppväxande generationen inte har några skäl att tolerera. Invaggar man sig i föreställningen att den svenska skolan i allt är bra och att alla får sin beskärda del av kunskaper, sviker man de elever som i dag inte får den utbildning deras resurser motiverar. De som faktiskt tror att en sammanhållen skola gynnar elever från mindre studiemotiverade miljöer borde ett ögonblick fundera över varför vi trots alla ansträngningar att åstadkomma en jämnare social rekrytering till högre studier fått erfara att obalansen snarast förstärkts. Fakta i målet är ju att segregationen getts och ges kraft och näring av det faktum att många elever inte fått chansen att tidigt känna att vingarna bär. Man har fallit vid sidan av det som är det allmänt accepterade. Man har misslyckats därför att man inte varit som skolan trott. Vi moderater föreslår en ökad valfrihet på grundskolans högstadium. I vår partimotion anger vi en fjärdedel av undervisningstiden, mindre i början av högstadiet och mera ii slutet, som en riktpunkt för tillvalen. För de elever som efter nian upptäcker att de valt fel i något avseende skall möjlighet finnas att inom skolans ram komplettera kunskapsbristerna. Vi grundar för vår del förslaget om ett nytt högstadium på en annan syn på skolans uppgift än den hittills gängse. Vi sätter personlighetsskolan före likhetsskolan, hänsynen till den enskildes krav och behov före diffusa jämlikhetsteser, vilkas giltighet vi vet faller till marken vid konfrontationen med verkligheten. Samma anda av hänsyn till den enskildes krav ligger också till grund för den nya gymnasieskola som vi genom en omfattande lärlingsutbildning vill skapa. Utbildning i företagen blir både bättre och billigare än åtskillig yrkesutbildning som i dag bedrivs inom den konventionella gymnasieskolans ram. Socialdemokraterna visade förra året ett visst intresse för lärlingsutbildning som idé. Många av oss trodde — eller hoppades i alla fall — att vittnesmålen om den hittills bedrivna försöksverksamhetens framgångar skulle leda socialdemokraterna till att inse att lärlingsverksamhet faktiskt inte är någonting som behöver reserveras för udda yrken som normalt inte kan ges en plats i gymnasieskolans utbildningsutbud. I arbetsmarknadsutskottet skrev man i höstas t.o.m. från socialdemokraternas sida under på att lärlingsutbildningen skulle förstärkas. Av detta blev nu intet annat än löftesbrott och svikna förhoppningar. Enligt regeringens uppfattning skall lärlingsutbildningen nu tvärtemot tidigare utfästelser i stället minska i omfattning. Uttryckligen sägs det ifrån att lärlingsverksamhet inte skall få ersätta någon utbildning som i dag ges i gymnasieskolan. Lärlingsutbildningen omfattas — liksom svenskämnet och för den delen också kunskapsmålet — av regeringens retoriska uppskattning men ges inget utrymme för reell expansion. Socialdemokratin sitter fast i en skolpolitik som sedan länge underkänts av verkligheten. Trots att man vet att ungdomar med lärlingsutbildning får jobb lättare än andra, trots att man säkert inser att det blir billigare och bättre att utnyttja utrustning i företagen i stället för att inköpa den till skolan för pengar man inte har och trots att man måste ha övertygats om att ingen som vill ha lärlingsutbildning för den skull vill eftersätta elevernas teoretiska vidareutbildning vågar man inte förändra. Lärlingsutbildning i företagen har en gång i tiden avvecklats av socialdemokraterna. Är det på prestigens altare som unga människors möjlighet till ett hyggligt jobb nu skall offras? Och så till sist. I går försökte en grupp högstadieelever komma till tals med skoleller utbildningsministern för att berätta hur arbetsvillkoren i nian fördärvats genom påfundet att grunda gymnasieintagningen på höstterminsbetyget i årskurs 9. Som så ofta annars när verkligheten försökt göra sig gällande gentemot socialdemokratiska skolpolitiker möttes kritiken emellertid av dövöron. I går fick eleverna inte ens tala med något av statsråden. Av en tjänsteman på departementet fick man rådet att vänta några år. Nu är utbildningsministern ändå gripbar, om inte för eleverna personligen så ändock för offentlig debatt. Mitt råd till henne är: Låt inte fler elevkullar vänta! Lägg prestigen på hyllan! Säg till den socialdemokratiska riksdagsgruppen att rösta ja till vårt förslag om att avskaffa höstterminsintagningen!

Herr talman! När riksdagen strax före jul behandlade regeringens proposition om sysselsättningsskapande åtgärder, avslog riksdagens majoritet ett centerkrav om en kraftig utökning av gymnasieskolans dimensionering. Vårt förslag var grundat på ett faktiskt behov, sådant som det kommit till uttryck i kommunernas förslag till resp. länsskolnämnder och i skolöverstyrelsens anslagsframställan för budgetåret 1984/85. Alla som vid den tidpunkten sysslade med planering av gymnasieskolans utbildningsutbud för det kommande läsåret visste att kommunernas ambitioner att nu erbjuda utbildning i stället för arbetslöshet översteg de ramar som den statliga skoladministrationen, till följd av riksdagens tidigare beslut, kunde ställa till förfogande. Det borde då ha varit naturligt, även för riksdagens majoritet, att göra allvar av sina tidigare uttalade målsättningar — att erbjuda gymnasieutbildning till alla som så önskade. Det borde dessutom ha varit naturligt att ge de kommuner som planerade för en större utbildningsvolym ett klart besked på ett tidigt stadium. Men den beredskapen fanns inte. I stället hävdade utskottsmajoritetens talesman, Lars Svensson, att det ”ingår i regeringens uppgifter att pröva myndigheternas äskanden och därefter förelägga riksdagen sina förslag. Det är en egendomlig behandlingsordning att bryta ut en del av ett äskande från en myndighet och besluta om detta separat. Riksdagen får ju möjlighet att besluta om ramarna för 1984 86 och 1986/87 efter årsskiftet i samband med budgetpropositionen. Jag kan därför inte se någon anledning för oss att nu börja tillämpa något annat system när det gäller att behandla de äskanden som föreligger.” Mot den här bakgrunden ter det sig tämligen anmärkningsvärt när utbildningsministern i budgetpropositionen låter anmäla att hon redan i november 1983 låtit offentliggöra sitt förslag till riktlinjer för dimensioneringen av gymnasieskolan läsåret 1984/85. I ena ögonblicket skulle riksdagen av formella skäl vara förhindrad att utvidga de ramar man tidigare fattat beslut om — i nästa ögonblick ger utbildningsministern av planeringsskäl besked i samma fråga genom ett pressmeddelande! Bortsett från tillvägagångssättet skulle man då kunna tycka att vi ändå uppnått ett visst resultat. Kommunerna och länsskolnämnderna har ju ändå fått ett besked. Ja, men vilket besked! I utbildningsministerns utspel och i budgetpropositionen höjs ambitionsnivån uttryckt i procent av antalet 16-åringar från 108,7 till 110,0 70 — och detta samtidigt som antalet 16-åringar minskar och andelen äldresökande till gymnasieskolan, som en naturlig följd av ansträngningarna inom uppföljningsansvaret, har ökat. Den nu föreslagna dimensioneringen är helt otillräcklig. Det har regeringen tydligen insett, men man tar inte konsekvenserna av den insikten och ökar dimensioneringen så som centern har föreslagit, utan man väljer att i stället stänga ute de sökande som är äldre än 17 år. Hur går det då med det vackra talet om att syftet med ungdomsuppföljningen är att ge alla en avslutad utbildning? Hur går det då för alla 18-åringar som trott att de skulle kunna komma tillbaka till gymnasieskolan som äldresökande? Hur går det med de linjer, exempelvis vård-, jordoch skoglinjerna där av tradition en mycket stor andel av de sökande — och intagna — är 18 år och äldre? Frågetecknen är många, och regeringen ger inga svar, i varje fall inte i budgetpropositionen. På samma sätt är det med de högre specialkurserna. Här har riksdagen tidigare gett utrymme för ett utökat regionalt planeringsansvar. I fem län pågår försöksverksamhet med mycket gott resultat, där länsskolnämnderna fastställer timoch kursplaner. Ambitionsnivån är hög, men det saknas årselevplatser för att få i gång ens tillnärmelsevis de utbildningar som planeras. Detta är ett påtalat faktum, men utbildningsministern nöjer sig med att i budgetpropositionen förutsätta att skolöverstyrelsen ”i görligaste mån ger respektive län det tillskott av platser som behövs”. Vad betyder ”i görligaste mån”? Är det utbildningsministerns i budgetpropositionen uttalade förhoppning om ”en ökad stabilitet i gymnasieplaneringen” som tar sig sådana uttryck? Från centerns sida har vi i stället redovisat ett alternativ med en kraftig utökning av såväl den stora ramen som antalet platser till högre specialkurser. På det sättet ger vi utrymme både för de ungdomar som söker direkt ifrån grundskolan och för dem som kommer tillbaka som äldresökande. Vi menar nämligen allvar när vi säger att alla skall ha rätt till en avslutad utbildning. Och då går det inte att genom förändringar i antagningssystemet stänga ute vissa grupper. Den markering som regeringen nu vill göra, att gymnasieskolan enbart är en ungdomsskola, omöjliggör dessutom de strävanden som finns runt om i landet mot en högre grad av samverkan mellan gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Vårt utbyggnadsalternativ tar i första hand sikte på de yrkesinriktade utbildningsvägarna, där vi menar att merparten av utbyggnaden bör ske i olika former av företagsförlagd utbildning. Det finns många goda skäl till detta. För det första innebär det mindre anspråk på kommunernas ekonomiska resurser, då man slipper dyrbara investeringar i lokaler och utrustning. För det andra är det omöjligt för kommunerna att förnya sin utrustning i takt med den allt snabbare tekniska utvecklingen. Detta kan och måste däremot företagen göra, och då är det naturligt för skolan att söka samarbete där den högutvecklade teknologin står att finna. För det tredje finns också den tekniska kompetensen och kunnandet i hög grad i samma företag. För det fjärde vinner utbildningen i kvalitet på att bedrivas i en autentisk arbetsmiljö med de regler, tider och krav i övrigt som där gäller. För det femte brukar en utbildning i ett företag ofta leda till en vidareanställning eller i varje fall underlätta inträdet på den reguljära arbetsmarknaden. För det sjätte är det lättare att decentralisera företagsförlagd utbildning närmare elevernas hemorter, och man kan också på ett bättre sätt anpassa utbildningsutbudet till den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. På det här sättet kan man fortsätta att räkna upp fördelar för en större andel företagsförlagd utbildning. Däremot är det svårare att hitta skäl som talar emot. Vårt förslag innebär först och främst en satsning på lärlingsutbildning. Där har vi nått den framgången att majoriteten, till skillnad från i debatten den 9 december, nu är beredd att acceptera en permanentning av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Men man gör det på ett halvhjärtat sätt. Den skall ses som ett komplement, säger regeringen, och inte som ett fullvärdigt alternativ till annan reguljär gymnasieutbildning, som centern hävdar. I budgetpropositionen försöker regeringen också omge lärlingsutbildningen med en lång rad formella regler och fackligt förmynderi. Den sortens byråkratisering avvisar vi i centern. Precis som för alla andra utbildningar bör det vara skolstyrelsen som har det hela och fulla ansvaret för lärlingsutbildningen. Därutöver räcker det med att konstatera att regler enligt lag och gällande avtal om arbetsmiljö självfallet skall äga giltighet också för ungdomar i lärlingsutbildning. Det är också illavarslande att regeringen nu vill ta bort statsbidraget till det tredje året, färdigutbildningsåret, i lärlingsutbildningen. Vi anser till skillnad från :socialdemokraterna att det tredje året är av mycket stor betydelse, framför allt inom småföretagsoch hantverkssektorn. Ett tredje år som lärling är också alldeles nödvändigt för de hantverksutbildningar som nu börjar växa fram i gymnasieskolan och som skulle kunna vara ännu ett livskraftigt alternativ. Centern förordar ett rejält statsbidrag till lärlingsutbildningen i alla dess former, kombinerat med ett krav på arbetsmarknadens parter om enhetliga lärlingsavtal på en rimlig lönenivå. Först då kan lärlingsutbildningen få den omfattning som den förtjänar. Till övriga former av företagsförlagd utbildning som redan finns, och som kan utvecklas ytterligare, vill vi också lägga en förnyad inbyggd utbildning, eller verkstadsskola om man så vill. Den har redan tidigare visat sig användbar inom industrin men borde också kunna utvecklas till företag som sysslar med tjänsteproduktion av olika slag. Men här som överallt annars är det viktigt att påpeka att tyngdpunkten i utvecklingsarbetet måste förläggas lokalt. Först då kan man ta till vara alla de fördelar av kunskaper om lokala förhållanden och om den lokala arbetsmarknaden som är kännetecknande för ett decentraliserat planeringssystem. Centerns förslag när det gäller olika former av företagsförlagd utbildning bygger på en decentralistisk grundsyn som samtidigt erbjuder en mycket hög grad av flexibilitet i utbildningsutbudet. Om dessa fördelar tas till vara ökar våra möjligheter att leva upp till målet: en bra utbildning för alla.